Herr talman! Lars Bäckström tog på nytt upp frågan om lägre matmoms. Men vi får inte veta hur en sådan kostsam åtgärd skall finansieras -- och det är ofta som man inte får veta det. Jag måste dock fråga: Varför föreslår vänsterpartiet en sådan kostsam reform, som har så tvivelaktiga fördelningseffekter? Varför inte använda sig av andra metoder som inte innebär en stor belastning på statsfinanserna? Varför har inte vänsterpartiet varit pådrivande när det gäller att avreglera jordbruket och livsmedelsindustrin? Varför har ni inte varit pådrivande när det gäller att minska de höga handelshinder som vi har och som bidrar till att matpriserna i Sverige hålls uppe? Ni har ju, till skillnad från centerpartiet, inte några närstående producentintressen som ni måste slå vakt om. Jag lovar att hur mycket Lars Bäckström än anstränger sig kommer vänsterpartiet inte att få särskilt många röster från det hållet heller i framtiden. Varför kan ni då inte då anta de här mycket bättre och effektivare metoderna, så att statskassan inte dräneras -- staten skulle ju då förlora stora inkomster eller tvingas höja momsen på andra nödvändiga varor? Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan. Det har varit mycket tal här om bensinpriset och dess fördärvliga effekter. Jag tycker att det finns anledning att göra en kort historisk tillbakablick. Under de sex år som vi hade borgerliga regeringar höjdes bensinpriset i Sverige -- i dagens penningvärde -- från 5:30 till 7:19. Jag säger inte att detta var fel, utan jag konstaterar bara att bensinpriset gick upp med nästan 2 kronor. Innan Saddam Hussein slog till var priset på bensin lägre än det var då socialdemokraterna övertog regeringsmakten 1982. Det är först efter Husseins ingripanden som bensinpriset ligger något över -- det rör sig om ungefär 30 öre -- 1982 års nivå. Under den borgerliga regeringstiden höjdes bensinskatten sex gånger. Det motsvarar -- återigen i dagens penningvärde -- en höjning av bensinskatten med 2:04. Jag hörde inte några hemska klagotjut från Karl-Gösta Svenson eller Ivar Franzén på den tiden. Jag säger detta därför att jag tycker att det är viktigt att vi har det perspektivet när vi diskuterar bensinskatten förr och nu. Ivar Franzén säger att det inte kostar 7 miljarder att genomföra den typ av skattesänkning som centern föreslår. Det är möjligt att kostnaden blir något mindre med den teknik som centern förordar. Men faktum kvarstår att ni här river upp ett nytt stort hål i er finansiering, som redan är så bristfällig. Det är så, och det har vi utförligt redovisat, att det fattas -- snällt räknat -- 9 miljarder i fråga om centerns skattepaket. Så fort en ny debattfråga dyker upp är ni framme och lovar nya skattsänkningar rundhänt åt olika håll. Men som vanligt lyser finansieringen med sin frånvaro. Sådant är helt enkelt inte trovärdigt. Och det är en politik som skulle få de mest förödande effekter om den genomfördes. Den skulle leda till ännu högre inflation, till stigande räntor och till att förtroendet för den svenska ekonomin fick en knäck. Jag vill också ta upp frågan om skattekvoten och utgiftskvoten. På sätt och vis håller jag med Lars Bäckström om att det intressanta inte är skattekvoten utan utgiftskvoten. Det är ju våra utgifter som skall finansieras. Finansierar vi dem inte genom skatter, finansieras de med hjälp av sedelpresser och utlandslån. Det vet vi alltför väl sedan den borgerliga regeringstiden. Mellan 1976 och 1982 steg utgifterna i förhållande till vår samlade produktion från 52 till 66 %. Det motsvarar 170 miljarder. Därefter har utgiftskvoten gått ner -- till ungefär 61 % nästa år, och det är en minskning med 70 miljarder. Samtidigt har vi höjt en del skatter. Men det har inneburit att vi helt har kunna eliminera det stora budgetunderskott som vi fick överta i början av 1980-talet. En förutsättning för att vi skall kunna sänka skattetrycket i framtiden -- jag håller med Lars Bäckström på den punkten -- är att vi kan sänka utgiftstrycket. Det skall vi bara göra om vi har goda ekonomiska förutsättningar och om vi kan göra det på ett socialt ansvarsfullt sätt. De moderata löftena om skattesänkningar utan några uttalanden om hur dessa skall finansieras kommer vi aldrig att hålla oss till. Följden blir antingen raserade statsfinanser -- och det vet vi att ni klarar av att åstadkomma -- eller också en kraftig social nedrustning. Vi vet också att inte heller den vägen är främmande för moderaterna. Svenson och Ivar Franzén, ja, kanske också till Kjell Johansson som kan få en replik om han så önskar. Här står ju de borgerliga partierna djupt splittrade och oeniga. Jag vill i första hand fråga moderaterna och centern: Är det ett villkor för att ni skall sätta er i en regering med folkpartiet att skattereformen rivs upp och att folkpartiet bryter uppgörelsen med socialdemokraterna, eller är ni beredda att överge er egen skattepolitik och acceptera skattereformen för att kunna bilda regering? Något tredje alternativ gives icke. Ge ett klart och entydigt besked beträffande den frågan i nästa replik!

Herr talman! Som svar på ställd fråga kan jag säga följande: Vi moderater har förespråkat sänkta marginalskatter. En sådan åtgärd har vi alltså ställt upp på i den skatteomläggning som har förekommit. Jag konstaterar att Kjell Johansson i dag har sagt att han vill ha sänkt skattetryck. Det finns alltså en gemensam nämnare när det gäller moderata samlingspartiet och folkpartiet i det avseendet. Vidare konstaterar jag att jag inte fått några svar beträffande Maria Magnusson eller beträffande hyresgästerna och deras oro. Erik Åsbrink nämnde inte något om de sakerna i sin replik. Han sade: Vi har höjt skatterna en del under vårt regeringsinnehav. Det talas om 70 miljarder. Dessutom har man ju ökat statsskulden. Saddam Hussein-effekten ger ökade skatteintäkter, för momsen innebär ju ökade skatteintäkter som ni inte hade kalkylerat. Vi moderater anser att dessa skall komma bilägarna och medborgarna till del. Staten skall inte suga åt sig intäkterna från den skattehöjning som alltså blir en effekt här. Det blir således ett ökat skatteuttag. Statsrådet Åsbrink raljerade litet i sitt inledningsanförande när han talade om turistmomsen, restaurangmomsen osv. Det finns ett rätt stort antal småföretag i Härjedalen, Jämtland och på andra håll som är mycket beroende av turistverksamheten. Man konstaterar i dag en volymminskning, samtidigt som man nu står inför en viktig tid på året. Man går ju mot vintersäsongen. Men nu får man ytterligare skatteökningar genom att resemomsen tillkommer. Dels kostar det pengar för människor att ta sig till de här ställena, dels blir det ökade kostnader genom höjda priser till följd av momsen när det gäller t.ex. liftarna. Det är det som är allvarligt och som kan förorsaka en kris för näringen. Sedan talade statsrådet också om Calle Bildteffekten. Den effekten innebär att vi får sänkt skattetryck, ökad ekonomisk tillväxt, ökad välfärd, en framtidsinriktad energipolitik och medlemskap i EG. Dessutom vill vi bryta monopolen inom den offentliga sektorn för att ge valfrihet åt människorna i vårt land.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att det är funktionen att åka bil och kostnaden för det som är det viktiga. Hade socialdemokraterna ställt upp på den effektivisering vad gäller framtagande av bensinsnålare bilar som centern har drivit under många år, skulle vi den vägen ha åstadkommit en betydande positiv effekt både för bilåkarna och för landet. Det var den försummelsen jag påpekade i min förra replik. Vi har analyserat de beräkningar som Erik Åsbrink talar om. De må vara, enligt Erik Åsbrink, snälla, de är inte desto mindre felaktiga. Det är inte några nya skattesänkningar vi föreslår. Det vet Erik Åsbrink mycket väl. Det är skattesänkningskrav som vi har drivit hela tiden och som ingår i skattereformen. Vi har finansierat dem och redovisat hur finansieringen skall göras. Det jag valde att plocka ut innebär inte något nytt hål. Det är snarare så att vi med den finansiering jag har redovisat fyller på litet grand. Det skadar inte heller. Det finns en viss reserv i den redovisade finansieringen av de två förändringar i momsbeskattningen som jag har talat för här i dag. Vårt förslag innebär inte något hot mot svensk ekonomi. Det innebär en sänkt inflation, sänkta lönekrav och ett sänkt skattetryck. Det innebär kort och gott en stabilisering av den svenska ekonomin. Det är tveklöst så. Självklart har jag inte något mandat och önskar inte heller att uttala mig i regeringsfrågan. Men låt mig konstatera att centern är för skattereformen. Det är alltså inte den diskussionen vi för här. Vi ser de stora bristerna i finansieringen, och vi menar att det är ytterligt angeläget att på finansieringssidan göra en hel del justeringar, bl.a. ur rättvisesynpunkt, men framför allt för att stabilisera och utveckla den svenska ekonomin och skapa en bättre välfärd för alla svenskar.

Herr talman! Statsrådet Åsbrink undrade över jordbrukspolitiken och matmomsen. Jag vill säga att det bästa inte får bli det godas fiender. Jag poängterar att vänsterpartiets representanter i den livsmedelspolitiska arbetsgruppen har varit pådrivande för att få till stånd en bättre jordbrukspolitik. Beträffande momsen har vi sagt att vi vill göra finansieringen med höjd kapitalbeskattning med anledning av den fördelningspolitiska effekten. Det finns låginkomsttagare som inte är barnfamiljer eller pensionärer, och det finns barnfamiljer som är höginkomsttagare. Vissa höginkomsttagare som tjänar jättemycket på skatteomläggningen och har barn kompenseras sedan med extra barnbidrag. Det är inte alls bra fördelningspolitiskt. Det är av fördelningspolitiska skäl vi driver vår momslinje. Jag vill personligen deklarera att jag tror att det vore bättre att finansiera en reducerad matmoms med höjd moms på kapitalvaror. Då skulle man få en än starkare fördelningspolitisk effekt. Man skulle också förbättra bytesbalansen i och med att man skulle rikta hushållens konsumtion mot inhemska varor och dämpa importefterfrågan. Det skulle stärka bytesbalansen. Vi vet att OECDs rapporter säger att de svenska hushållen utmärks av att de konsumerar mat av lägre kvalitet och i mindre mängd än i andra länder. Det är också en folkhälsofråga. En annan sak som jag vill runda av med i denna skattedebatt gäller företagsbeskattningen. I den proposition som regeringen har lagt fram säger man om den ekonomiska politiken på medellång sikt att den nya företagsskatten hör till de lägsta i OECD. Det finns reserveringsmöjligheter, erkänner man, som är helt främmande för resten av OECD världen. Jag vill säga att det är defensivt att försöka trygga ekonomisk tillväxt i Sverige genom att Sverige skall vara ett slags storföretagens Monaco. De som har blivit rika på spekulationer flyttar till Monaco och i Sverige skall storföretagen berika sig. Jag tror att det är en dålig väg för ekonomisk tillväxt. Ni genomförde en sådan övergödning, som skapade inlåsningseffekter i företagen, under 80 talet. Jag tror att detta är en föga kreativ väg för ekonomisk tillväxt. Det är bra att vi har diskuterat utgiftsnivåerna i stället för skattekvot, men diskutera aldrig utgiftsnivåerna utan att diskutera de behov som finns i samhället. Satsningar på skola, utbildning och sjukvård ökar arbetsutbudet och höjer produktiviteten i samhället. Det är inte utgift i egentlig mening, det är på sätt och vis investeringar i framtida produktionskapacitet. Till sist vill jag angående skatteomläggningen säga att det finns vinnare och förlorare i alla grupper, men mest vinner de som tjänar bra. Regeringens egen uträkning säger detta. Den femte decilen tjänar 2,1 % och den nionde decilen tjänar 3,7 %. Det är en skillnad, om man skall vara exakt, på 1,6 %. Detta ger ca 1,5 % till förmån för de bäst ställda.

Herr talman! Jag gläder mig åt att Gösta Lyngå fortfarande uppvisar ett miljöengagemang. På en del andra håll har den sidan av tillvaron spelat mycket liten roll under de senaste veckornas våldsamma massmediala anstormning. Vi har gjort den här insatsen därför att det är ett faktum att de internationella prishöjningarna på ett oplanerat och olyckligt sätt har förvärrat situationen för en del människor, inte minst för dem som har långa avstånd till sitt arbete och är beroende av bilen som enda realistiska färdmedel. Därför tycker jag att det var befogat att göra den insatsen. Den påverkar människor över hela landet, men den väger tyngst i glesbygden och i Norrland. Relativt sett är fler människor där i den situation som vi talar om. Det får alltså även en viss regionalpolitisk effekt som är positiv. Men jag vill också påpeka att vi vidtar andra åtgärder. Vi har exempelvis som ett led i skattereformen beslutat att man det inre stödområdet i Norrland skall ha en sex öre lägre elskatt. Det är ett annat sätt att stödja glesbygden, utan att koppla det till bilanvändningen. Fördelningspolitik har det varit mycket tal om. Det är bra, det är viktigt. Den här reformen har studerats mer ingående från fördelningsaspekt än kanske någon annan reform. Det finns hela rader av olika studier. Oberoende av varandra har de kommit till i stort sett samma resultat: Detta är en bra fördelningspolitisk reform. Den ger ett gott resultat i allt väsentligt. Vi har inte nöjt oss med detta. Vi har sagt att vi skall följa upp detta med en utvärderingsgrupp, som vi har tillsatt. Det är också något som är ganska ovanligt. Jag hoppas att det blir vanligare i framtiden. Meningen är att vi skall kunna följa hur reformen slår i praktiken, så att vi vid behov kan ingripa om det finns skönhetsfläckar och brister som vi behöver rätta till. Det har vi sagt att vi är beredda att göra. Både Karl-Gösta Svenson och Ivar Franzén säger nu att de är mycket positiva till de sänkta marginalskatterna, men det är finansieringen som är så usel. Det är typiskt för det opportunistiska agerande som era båda partier har uppvisat hela tiden i den här frågan. Ni är med på allting som är angenämt och trevligt -- att sänka skatter är för det mesta angenämt och trevligt -- men när det handlar om de här obehagliga realiteterna, att det skall betalas på något sätt, då slår ni bakut. Även om ni nu upprepar -- och tjatar om -- att ni har finansierat era förslag, så är detta helt enkelt inte sant. Det finns väldigt stora luckor. Jag sade att det är 9 miljarder för centern. För moderaterna rör det sig om det närmast ofattbart stora beloppet 40 miljarder kronor i bristande finansiering. Och det är för att ni försöker intala människor att det finns en finansiering som på något mystiskt sätt inte märks, som inte betalas av vanliga dödliga människor. Centern har ju tidigare sagt att utlandet skall vara med och betala en del av skattereformen. Moderaterna brukar tillgripa godtyckliga antaganden om att hushållssparandet ökar. Man tar engångsinkomster, bokföringsoperationer och allt vad man kan hitta på för att rent kosmetiskt sätta ihop en s.k. finansiering. Men detta är inte trovärdigt, detta fungerar inte i praktiken. Och bevare oss för att denna politik någonsin skulle möta verkligheten. Det skulle leda till katastrof för den svenska ekonomin. Människorna i det här landet -- och det gäller även Marja Magnusson -- är inte betjänta av den typen av löftespolitik utan täckning i verkligheten. Jag känner inte Marja Magnusson och hennes personliga förhållanden. Men jag är övertygad om att många pensionärer som inte betalar någon skatt i dag, eller betalar låg skatt, har föga glädje av den moderata löftespolitiken att det är med skattesänkningar, dvs. sänkningar av en skatt som de inte betalar, som de skall gå en ljusare framtid till mötes. Jag är mycket mera orolig för vad som skall hända med Marja Magnusson och många andra pensionärer om den moderata politiken får genomföras, med stora skattesänkningar för de välbeställda, skattesänkningar som betalas antingen med en undergrävd samhällsekonomi, som slår hårdast mot de svagaste, eller med en social nedrustning, som återigen drabbar dessa människor hårdare än alla andra. Jag utgår från att det blir tillfälle att diskutera den frågan mera i det kommande avsnittet i den här debatten. Får jag till sist säga att den fråga jag ställde, i första hand till Karl-Gösta Svenson och Ivar Franzén, inte fick något svar. Karl-Gösta Svenson talade i allmänna ordalag om att det var bra med sänkt skattetryck. Han hoppades få med sig folkpartiet på det. Ivar Franzén förebigick frågan helt och hållet. Och jag är van vid detta. Jag vill bara säga att ni inte kommer undan att svara på frågan. Den kommer att ställas gång på gång under hela tiden fram till nästa val. Ni kommer inte undan genom att svara på någon annan fråga än den som har ställts. Frågan gäller: Är det ett villkor från er sida, för att ni skall sätta er i en regering tillsammans med folkpartiet, att folkpartiet river upp skattereformen? Eller är ni beredda att ge upp er egen skattepolitik och acceptera skattereformen för att åstadkomma denna regeringsbildning? Det är det som frågan gäller, inte allmänna fraser om att ni vill ha sänkt skattetryck. Den frågan skall ni få tillfälle att besvara senare, jag lovar det.

Herr talman! Det riksmöte som just har tagit sin början kommer att visa att regeringen bedriver ett mycket brett och mycket omfattande förnyelse och förändringsarbete inom den offentliga sektorn. Detta gäller inte minst socialpolitikens område. På snart sagt alla områden är regeringen på väg att utarbeta förslag om förnyelse och förändring. Samtidigt som det innebär bättre hushållning stämmer dessa förslag också väl överens med de socialpolitiska ambitioner som regeringen har. Ett sådant område är äldreomsorgen. Vi har sedan lång tid diskuterat hur vi skall kunna skapa större enhetlighet, bättre och ändamålsenligare hushållning med resurserna. Vad innebär då 90-talets utmaningar inom äldreomsorgen? Det finns två huvudtendenser att lägga märke till och utgå från. Den ena är att vi får allt fler mycket gamla människor. Antalet människor över 80 år beräknas öka med 30 % mellan år 1988 och år 2000. Den andra tendensen är att de behov som de mycket gamla människorna har blir alltmer komplexa, alltmer omfattande, och kräver alltmer av kunskap och kompetens när det gäller att hantera dem. Jag vill påminna om det allt större inslaget av åldersdemens bland mycket gamla människor. Vad är det då som krävs under 1990-talet för att vi skall klara den här situationen? Eftersom det handlar om ett växande antal människor med omfattande behov av hjälp, måste vi för det första kunna klara och hantera resursfrågan. Vi måste skapa förutsättningar att få fram de resurser vi behöver för att ge äldre människor trygghet, vård och omsorg efter deras behov. Det innebär naturligtvis ett mycket hårt krav på oss att på det mest ändamålsenliga sättet använda varenda krona vi har tillgänglig i dag. För det andra måste vi klara personalförsörjningen. Det handlar dels om att rekrytera och behålla personal, dels om att driva personalpolitiken på ett sådant sätt att vi kan klara de arbetsmiljöproblem och de utbildnings och kunskapsproblem som finns på området. För det tredje måste vi -- och det är lika viktigt -- under 90-talet öka antalet alternativa boendeformer. Om alla dessa ting handlar den äldreproposition som regeringen nu lägger fram. Det mesta av dessa insatser måste klaras av landstingen och kommunerna, men staten har naturligtvis ett övergripande ansvar, dels för att se till att ansvarsfördelningen blir rationell och ändamålsenlig, dels för att stimulera och stödja en utveckling i rätt socialpolitisk riktning. Huvudinslagen i den omfattande proposition som vi nu lägger på riksdagens bord är fyra. 1. Vi gör klart, genom en ändring i socialtjänstlagen, att det är kommunerna som i fortsättningen har ansvaret för att utveckla boendealternativen. 2. Vi föreslår att de lokala sjukhemmen, alltså de vårdinrättningar som bedriver långtidssjukvård med en kommun eller en del av en kommun som upptagningsområde, överförs till kommunerna. Det skall finnas möjligheter för kommuner och landsting, när de är överens, att både lägga till och dra ifrån i den förteckning över sådana hem som skall överföras till kommunerna. 3. Vi inför ett kommunalt sjukvårdsansvar. Kommunerna får ansvaret för sjukvården upp t.o.m. sköterskenivå -- den omvårdnadsinriktade sjukvården, skulle man kunna säga -- inom de egna boendeformerna, alltså lokala sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder. 4. Vi inför ett betalningsansvar för kommunerna när det gäller den somatiska -- kroppsinriktade -- långtidssjukvården, där patienter fortfarande finns inom landstingets område. Avsikten är att ytterligare driva på utvecklingen av boendealternativ. Detta är förändringar som sammantaget innebär att resurser, omslutande 17--20 miljarder, skall överföras från landstingens budgetar till kommunerna. Ett omfattande arbete måste utföras vid ett tillfälle för att dessa resurser skall hamna rätt, dvs. i varje kommun i förhållande till det åtagande som kommunen gör. För att stödja och driva på utvecklingen skjuter staten också till stimulansmedel, enligt regeringens förslag, på tre sätt. För det första sker det i form av ett femårigt stöd till byggande av gruppbostäder. Stödet omfattar 300 milj.kr. om året och går såväl till kommuner som till landsting; när det gäller landstingen för byggande av gruppbostäder för utvecklingsstörda. För det andra sker det i form av ett massivt utbildningsstöd under år 1991 för den personal som direkt eller indirekt berörs av den här reformen. En miljard kronor anslås för detta ändamål -- för utbildningsinsatser under 1991. För det tredje sker det i form av ett omstruktureringsbidrag, också på en miljard om året i tre år från 1992, som är det år då reformen beräknas träda i kraft. Omstruktureringsbidraget är till för att stimulera och stödja kommunerna att utveckla äldreomsorgen i den riktning som propositionen förutsätter. Vi menar att kommunerna bör kunna använda den här omstruktureringsresursen inom ramen för propositionens syften men i övrigt fritt. Vilka är då vinsterna med denna omfattande förändring? Vi har ibland beskyllts för att göra pappersreformer. Sådana beskyllningar vill jag alldeles bestämt tillbakavisa. Jag menar att det finns tre alldeles klara vinster med den reform vi nu lägger fram. För det första får vi ett kraftfullt medel att driva på utvecklingen av boendealternativ. Detta är, det vet vi alla, en utomordentligt viktig faktor. Vi måste få fram flera boendealternativ i Sverige för gamla människor. För det andra ökar tryggheten för gamla som har del av kommunens äldreomsorg genom det förhållandet att kommunen får tillgång till sjukvårdskompetent personal. Den personalen behövs för tillsyn, för insatser inom en grupp där man ofta pendlar mellan att vara frisk och att vara sjuk och där just tillsynen enligt min mening kommer att vara en viktig trygghetsfaktor. För det tredje skapar vi med den här reformen större ändamålsenlighet i användningen av resurserna. Vi kan bli träffsäkrare när vi sätter in resurser som inte är splittrade på två huvudmän utan som en huvudman förfogar över. På det här sättet, herr talman, har vi möjlighet att förena viktiga socialpolitiska mål med en bättre hushållning i framtiden inom äldreomsorgen. Som jag ser det, är detta ett viktigt förslag för att möta den utveckling som vi kan vänta inom den svenska äldreomsorgen.

Herr talman! Det tar sig, statsrådet Lindqvist! Personalkooperativa daghem skall äntligen kunna få statsbidrag. I debatt efter debatt har Bengt Lindqvist tidigare sagt blankt nej -- det skulle öppna för kommersiella krafter. Även om den här omvändelsen under galgen är ett steg i rätt riktning, är det alldeles för litet. Den gigantiska orättvisan mellan kommunal och kooperativ barnomsorg och alla andra alternativ kvarstår ju i all sin prakt: 60 000, 70 000 kronor eller mer i stöd per barn eller noll, och det är verkligen inte de bäst ställda som står utan varje stöd till sin barnomsorg. Det senaste året har vi sett hur land efter land har kastat av sig sina socialistiska ok i en obändlig längtan efter frihet och demokrati. Vi kan och skall hjälpa dem på många sätt, men vi har också mycket att lära av dem. Erfarenheterna från mer än 40 års planhushållning visar att politikerstyrning och monopol, hur välmenta de än må vara, leder till köer, orättvisor, obefintlig valfrihet och ständiga bortförklaringar. På viktiga områden har vi i Sverige samma köer som där. Inte när det gäller mat, kylskåp och bilar, för där har vi marknadsekonomi, men när det gäller så viktiga områden som barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. De s.k. rika klarar sig alltid. De kan ju betala sin vård eller omsorg privat. Men alla andra? Dagligen och stundligen möter man föräldrar, sjuka, gamla, förtvivlade och desperata människor, och precis som i de forna socialiststaterna möts vi här i Sverige av ständigt nya löften och ständigt nya bortförklaringar. Vad som krävs är en helt annan politik med mångfald och valfrihet på lika villkor, med det allmännas stöd men utan dess styrning. Alla, inte bara några, måste äntligen få garanti för vård i tid. För oss moderater är det självklart att det är föräldrarna och inte politikerna som vet vad som är bäst för barnen. För oss är det självklart att barnomsorgsstödet därför äntligen måste bli rättvist och följa barnen. För det krävs en helt annan barnomsorgspolitik än den socialdemokraterna och Bengt Lindqvist står för. Också på sjukvårdens område måste politikerstyrningen och landstingsmonopolet ersättas av patientens valfrihet. Det är därför vi föreslår en allmän sjukvårdsförsäkring som omfattar alla, det lilla barnet lika väl som den äldste bland de äldsta, lodaren i parken lika väl som statsrådet eller generaldirektören. Om det egna landstinget inte kan göra operationer i tid, kan patienten vända sig till ett annat landsting eller en privat klinik, utan att det kostar mer. Och är man inte nöjd med vården vid ett sjukhem, kan man välja ett annat som man tycker är bättre. Patientens ställning skulle bli så mycket starkare. Det är faktiskt så, statsrådet Lindqvist, att valfrihet på lika villkor skulle vara en utomordentlig kvalitetsgaranti. Lika viktigt är det för oss moderater att man skall kunna välja vård och omsorger på äldre dar. Också där måste den gamle få betydligt större makt och självbestämmande än i dag. Valfriheten måste skrivas in i lag. Vi löser inte problemen genom att bara flytta verksamheter från ett monopol till ett annat. Därför kan vi inte acceptera regeringens äldrevårdsproposition. Den politikerstyrning och planhushållning som visat sitt totala misslyckande på så många håll runt om i världen skulle ju kvarstå ograverad. Till sist skulle jag vilja ställa några frågor. Socialdemokraterna säger att de vill ge småbarnsföräldrar garanterad rätt till barnomsorg, när det nu blir. Varför ställer man då inte upp på vårt förslag att ge alla sjuka en garanti för vård i tid? Är vård av sjuka på något sätt mindre viktigt än vård av barn? Och hur går det, statsrådet Lindqvist, för pensionärer med låga pensioner som inte tjänar så mycket, kanske ingenting alls, på de sänkta inkomstskatterna men som drabbas desto hårdare av de ofta dramatiska hyreshöjningar som kommer att bli en följd av skatteomläggningen? Skall de hänvisas till socialbidrag, eller hur har man tänkt sig? Ensamföräldrarna, för att ta en tredje fråga, skall tydligen inte få den utlovade kompensationen för den skattereduktion som försvinner vid årsskiftet. Det sorgliga, herr talman, är att socialdemokraterna i dag tycks vara mera inriktade på bortförklaringar och på att gå till vildsinta angrepp mot oss moderater än på det omtänkande som så utomordentligt väl behövs.

Herr talman! Vill man försöka sig på en rättvis bedömning av regeringens insatser på det sociala området, tycker jag att det finns fler saker som inledningsvis bör erkännas. Den första är att de uppgifter som det handlar om är svåra, att verkligheten är sällsynt motspänstig. En hel del av de sociala problemen har inte någon egentlig lösning utan tillhör våra eviga följeslagare. Det är lidanden som kan lindras och mildras men inte i egentlig mening botas. Det andra erkännandet är att de ekonomiska resurserna är starkt begränsade, att allt vad vi vill göra inte går att uträtta i en snar framtid. En del av dessa restriktioner är visserligen självförvållade av regeringen, men det får vi diskutera i andra sammanhang. Här räcker det med att konstatera att tillgångarna på kort sikt är begränsade och att en del brister inte går att eliminera genast. Det tredje erkännandet är att regeringen inte är ensam aktör på det här området, utan att viktiga uppgifter hanteras självständigt av kommuner och landsting. Statens roll är inte att gå in i olika enskildheter utan att vaka över systemet i stort, att de olika bitarna passar in i varandra och att ingenting faller mellan två stolar. Anspråken på regeringen är alltså starkt begränsade. Men jag tycker ändå inte att regeringen lever upp till de anspråk som rätteligen kan ställas, att agera tillräckligt kraftfullt inom givna ramar. Tvärtom ser vi på område efter område att man är väldigt långsam att ta till sig nya idéer, att man bromsar och stretar emot. I detta ligger också en misshushållning med mänskliga resurser, ett slöseri med tillgångar som skulle kunna ha utnyttjats för att hjälpa lidande och behövande människor. Låt mig peka på sex sådana områden, där regeringen har ett direkt ansvar för de köer och problem som har uppstått. 1. Först barnomsorgen. Här har regeringen i åratal lagt lock på de nya alternativen, på de skapande krafter som velat pröva nya vägar. Det är en stor tragedi och ett stort misslyckande från regeringens sida att vi inte kunnat nå målet full behovstäckning 1991 som regeringen och folkpartiet gemensamt står bakom. Visserligen retirerar man steg för steg och accepterar långsamt nya ideér, men det går förtvivlat långsamt. Den senaste reträtten är att handelsbolag skall få bedriva barnomsorg men inte aktiebolag. Jag ser fram emot att Bengt Lindqvist förklarar denna subtila distinktion på det ideologiska området. 2. Det andra området är sjukvården. Vi har levt rövare om sjukvårdsköerna så länge jag kan minna. Numera finns åtminstone årliga översikter av köläget från socialstyrelsen. Den senaste rapporten visar på ett läge som i stort sett är stabilt -- köerna blir varken kortare eller längre. En sådan stabilitet tyder på att vi egentligen inte har någon resursbrist: vi har kapacitet för de operationer som behöver utföras, men eftersom man inte klarar av puckeln så tvingas praktiskt taget alla icke-akuta patienter att vänta i månader eller år på sin behandling. Detta är ett helt onödigt lidande och det är samhällsekonomiskt vanvett. Och vad har regeringen gjort? Ja, länge gjorde man absolut ingenting. Gertrud Sigurdsen och även Bo Holmberg patrullerade som ståndaktiga tennsoldater längs gränsen mellan socialförsäkring och sjukvård och förklarade att den absolut inte fick överskridas annat än genom det stora klumpanslaget enligt Dagmar-avtalet. Sedan försjönk man under några år i grubbleri, och nu äntligen börjar det synas några tecken på aktivitet, även om resultaten än så länge är mycket blygsamma. 3. Ett tredje område är hanteringen av ungdomar med problem. Här finns det en lag som vi i stort sett är överens om, men lagen fungerar inte. Domstolarna beslutar om LVU-vård och så finns det ingen LVU-vård. 150 av de svårast belastade ungdomarna susar runt och kan inte tas om hand. Här är problemet inte brist på pengar. Det finns en miljard i statsbidrag för ungdoms och missbrukarvård som regeringen skulle ha kunnat använda för att få fart på verksamheten. I stället har man kastat ut huvuddelen på ett alldeles planlöst sätt utan att få fram de behandlingsinsatser som skulle behövas. Här faller ansvaret mycket tungt på regeringen, som helt enkelt inte klarat att hantera den lag som riksdag och regering har utformat. 4. Detsamma gäller ett fjärde område nämligen rättspsykiatrin. Här finns mycket klara riktlinjer som skall följas och som regeringen inte klarar av att följa. Detta har påpekats upprepade gånger av JO och av riksdagen utan att regeringen tar reson. 5. Så har vi äldreomsorgen. Det är också ett område där vi sett en del socialdemokratiska reträtter under 80-talet, t.ex. i fråga om ålderdomshemmen. Men vi har också mött mycket motstånd när vi krävt kraftigt ökade insatser för de senildementa. Till slut gick det att skapa en riksdagsmajoritet för detta krav i fjol, och nu kommer av allt att döma ett förslag i Ädelpropositionen som nära ansluter till folkpartiets förslag om att införa stimulansbidrag för utbyggnad av gruppboende för bl.a. senildementa. Det tycker vi självfallet är utmärkt och hoppas därmed att det mostånd vi mött i fråga om gruppboende och dagvård för senildementa därmed skall vara övervunnet. 6. Låt mig allra sist nämna arbetsskadeförsäkringen. Även där har vi mött mycket ovett från socialdemokratins sida när vi påtalat de uppenbara och rent av hälsofarliga systemfelen. Nu råder en allt större enighet om att konstruktionen är sjuk och att någonting måste göras. Får jag sammanfatta det här inlägget så ser vi självfallet positivt på att regeringen efter hand fångar upp våra förslag och idéer. Jag kan faktiskt inte på rak arm komma på något enda område där inte socialdemokratin först sagt nej och sedan kanske och därefter ja till de tankar som framförts från folkpartiets sida. Men det sorgliga är att det går så förtvivlat långsamt och att tiotusentals människor faktiskt lider skada av den långsamheten.

Herr talman! Det är många frågor som är högaktuella inom det sociala området. Det handlar mycket om ekonomi och om hur det skall gå med utbyggnad av barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Bengt Lindqvist ställde här inledningsvis frågan: Vad krävs av oss under 1990 talet? Han gav svaret själv: att vi använder resurserna på bättre sätt och på rätt sätt. Ett grundfel socialdemokraterna gjort sig skyldiga till inte minst under 1980-talet är att man inte utnyttjat de resurser som faktiskt finns. Detta beror inte på tillfälligt förbiseende, utan det är av ideologiska skäl som man hittills har vägrat. Nu har socialdemokraterna äntligen på vissa områden reviderat sin uppfattning och omprövat gamla ståndpunkter. Redan under den borgerliga regeringstiden framlades t.ex. förslag om att statsbidrag skulle utgå till familjekooperativ, personalkooperativ, barnomsorg som bedrivs av ideella organisationer, privat barnomsorg -- om de uppfyllde de allmänna kvalitetskrav som man ställer på barnomsorg över huvud taget. Men socialdemokraterna sade nej. Efter hand har dock den s-märkta regeringen gett med sig under opinionens tryck. Nu gör man stor affär av att personalkooperativ kan få statsbidrag. Men det har vi motionerat om i många år. Hade man från socialdemokratiskt håll varit öppen i sin attityd till alternativ redan tidigare, hade den situation som råder på barnomsorgsområdet inte varit sådant bekymmer som till nu. Vi nås ständigt av rapporter som måste vara nedslående för socialdemokraterna och regeringen när det gäller målsättningen om utbyggnad av barnomsorgen. Den inriktning av familjepolitiken och barnomsorgen som vi i centern vill stå för skall erbjuda valfrihet i olika former, där det personliga initiativet skall få komma till sin rätt på ett helt annat sätt än hittills, och där friheten att välja omsorg för barnen också skall innefatta rätten att förkorta sin arbetsdag eller vara hemma på heltid under några år när barnen är små genom införandet av ett vårdnadsbidrag, där föräldrarna får mer att säga till om. Till de stora outnyttjade resurserna hör fortfarande svenska kyrkan. Nu startar man ändå på många håll genom att bilda föreningar. Men det måste vara lika självklart för svenska kyrkan som för frikyrkor att driva omsorg i egen regi och få statsbidrag på samma villkor som andra. Det förvånar mig att problemet ännu inte är löst. Varför skall det också på detta område ta så lång tid? Att man inte har utnyttjat de resurser som finns gäller också vårdområdet i fråga om äldre. Dessutom har landsting och kommuner unde 1980 talet förlorat minst 17 miljarder. Kommunsektorn har under 1980-talet förlorat ungefär 21 % av statsbidragen. Vi vet att antalet äldre ökar. Vi vet att det blir 30 % fler 75-åringar fram till år 2000. Vi vet också att människor över 75 år behöver mer sjukvård än andra. I dag använder den grupp som är över 75 år 60 % av alla slutenvårdsresurser. Det går inte att bortse från att de äldres behov av vård spelar en central roll också i vår sjukvårdsapparat. Om det inte finns lämpliga boendealternativ som kan avlasta sjukhusen, kommer äldre att ''onödigtvis'' uppta ett mycket stort antal sjukhussängar. Nu framlägger regeringen ett förslag om en administrativ förändring, där risken finns att man påför alla kommuner en modell utan att ta hänsyn till att man på det sättet riskerar att bryta ned verkligt fina samverkansformer, som på många håll kommit till stånd mellan kommuner och landsting. Det är risk för ökad byråkrati utan att omsorgen blir bättre. Det kan bli fråga om ett resursslöseri som vi sannerligen inte har råd med i vårt allmänt svåra ekonomiska läge. Dessutom är det väldigt svårt att nu se vilka konsekvenserna blir för långtidssjukvården. Därför kan vi från centerns sida inte acceptera propositionens utformning. Det hade varit betydligt bättre att Bengt Lindqvist hade hjälpt till att också här ta till vara de möjligheter och resurser som finns för att komma till rätta med äldreomsorgens otillräckliga utbyggnad på många håll. Riksdagsbeslutet när det gäller om och nybyggnad av ålderdomshem borde öppna nya möjligheter att erbjuda äldre människor en boendeform som länge har efterfrågats och saknats. Inte minst är ålderdomshem ett nödvändigt alternativ till sjukvården. Anledningen till att man ute i kommunerna inte har kunnat utnyttja möjligheterna är, såsom omvittnas på många håll, en brist på stringens i informationen om vad riksdagens beslut innebär. Byråkratin tar överhand också här. Därför uppstår ofta en beslutsvånda bland både tjänstemän och politiker i många kommuner. En satsning på moderna ålderdomshem skulle ha inneburit en avlastning av sjukvården och ett bättre alternativ för de äldre när det gäller boendeform än vad som nu står till buds när man blir gammal och inte orkar så mycket längre. Vi har också föreslagit att 500 milj.kr. skall satsas på gruppboende för dementa. Så varför alltid denna fördröjning av genomförandet av bra beslut? Jag tänker på personalkooperativen. Och varför alltid så krångliga förslag? Jag tänker på propositionen om långtidssjukvården när samtidigt utmärkta och efterlängtade reformer stoppas.

Herr talman! Jag skall börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att vi har bägge ministrarna här i kammaren. Jag tycker att det är väldigt bra, och det gör det också meningsfullt att vidga debatten litet grand och inte bara tala om de nya förslagen. Jag skall i alla fall börja med att kommentera förslaget om äldreomsorgen. Det är svårt att uttala sig innan man sett hur förslaget konkret ser ut. Men vi vet att de behov som man med detta förslag vill tillgodose finns och att man behöver göra någonting åt problemen. Den fråga som jag tycker att vi måste ställa oss är denna: Hur kommer kommunerna att kunna klara det här ansvaret? I dag har vi en utveckling där kommunerna får allt fler arbetsuppgifter och ett allt större ansvar för många väsentliga områden i vårt samhälle, samtidigt som kommunerna i en del fall dåligt klarar sina ansvarsområden. Ungefär hälften av kommunerna har inte klarat att bygga ut barnomsorgen. Vi vet också att kommunerna har nya stora uppgifter på miljöområdet som de inte klarar av. Det brister också en hel del på socialtjänstens område. Jag skall återkomma till vad man brukar kalla familjoch individomsorg. När man konstaterar brister på så många viktiga områden undrar jag om det är ansvarsfullt att lägga över ytterligare ansvar på kommunerna utan att först se hur de nya ansvarsområdena utvecklar sig. Skolan är det senaste exemplet, och vi vet ännu inte hur det kommer att gå på det området. En annan fråga som inställer sig är denna: Kommer dessa pengar att räcka? Bengt Lindqvist talar om en överföring på mellan 17 och 20 miljarder från landstingen till kommunerna plus 5,5 miljarder i nya pengar. Är det för det första möjligt att göra den överföringen? Landstingen har redan i dag ett underskott på 8 miljarder. Är det möjligt att föra över pengar från en verksamhet i ekonomisk kris till en annan verksamhet i ekonomisk kris? Kommer för det andra de 5,5 miljarderna att räcka? Jag förstår att det är svårt att i dag ge ett svar på den frågan. Jag tycker emellertid att hela frågan om ekonomin hänger i luften. Detta hänger inte minst samman med avtalsdiskussionerna inom landsting och kommuner och bland de offentliganställda. De offentliga arbetsgivarna säger att det inte finns något utrymme, och då svarar facken med att man i så fall får skära ned på verksamheten. Detta gäller både landsting och kommuner. Den här krisen måste man ju göra någonting åt. Jag vill också något beröra situationen på socialbyråerna i våra kommuner, som i dag har ett stort ansvar och som vi vet inte fungerar. Socialstyrelsen har just lämnat en rapport som visar att läget är krisartat. Socialbyråerna har inte tid, folk och pengar att utföra det viktiga arbete som de är ålagda. Under sommaren har vi fått ta del av ett antal hemska händelser med misshandel av små barn. Ansvariga chefer inom socialtjänsten säger: Hade vi haft resurser skulle vi ha kunnat förhindra dessa händelser, men vi har inte haft tid; vi har varit tvungna att sitta på våra rum, bl.a. för att räkna fram budgetunderlag. Vi kan nu läsa en artikelserie i Aftonbladet som handlar om ensamma mammor som haft besvärligheter av olika slag, både med sig själva och med barnen. Det gäller bl.a. ekonomi och missbruk. Det är fråga om komplicerade problem. Gemensamt för dessa mammor är att de frågar: Varför fick vi aldrig något stöd i tid? Varför måste det hända en katastrof och varför måste barnen omhändertas och placeras på dyra institutionsplatser innan vi kan få hjälp och stöd?

Vi har fått en socialvårdsspiral som ständigt går nedåt. I denna utarmning ingår också att personalen inte kan få utveckla sin kompetens och sina ambitioner. Någonting måste göras åt detta. Det förvånar mig att socialministern i en allmänpolitisk debatt i början av ett riksdagsår inte har någonting att säga om detta. Det förvånar mig, och jag tycker att det är beklämmande. Detta är problem som människor har inpå huden. Jag tycker också att det är förvånande att man i diskussioner om både äldreomsorgen och barnomsorgen talar om att vi måste få bättre resurser och använda dessa bättre. Den största resursen inom hela detta område är personalen. Jag tror att vi kan vara överens om att har vi ingen personal, så har vi heller ingen verksamhet. Hur har man tänkt sig att klara rekryteringen av den nya personal som kommer att behövas inom äldreomsorgen med tanke på den ökning av antalet äldre med ett ökat vårdbehov som har redovisats bl.a. i den här debatten. Jag har glömt den exakta siffran på hur många tusentals personer det är som behövs inom äldreomsorgen, men jag vet att siffran är ofantligt hög. Det är likadant inom barnomsorgen. Varifrån får vi personalen? Vi vet att personalen går över till privata verksamheter. Lönen och arbetsförhållandena inom kommunerna är dåliga. Personalen får inte utveckla sig i sitt arbete, och den får ingen stimulans. Man har ingen möjlighet att förverkliga sina ambitioner.

Herr talman! I gårdagens viktiga debatt diskuterades Europafrågorna. I en diskussion togs flyktingfrågorna upp och i en annan den sociala dimensionen. Regeringen lyste med sin frånvaro. Jag bestämde mig för att inte gå upp att diskutera sociala frågor i dag, för det känns ganska meningslöst när inte regeringen ser till att skicka någon representant då viktiga frågor som skall debatteras i riksdagen. Regeringen läste tydligen mina tankar, och för säkerhets skull skickade den två representanter. Då kan vi kanske få svar på några av de frågor som togs upp i går om den sociala dimensionen i Europasamarbetet. I dag sker det hårda nedskärningar inom vård och omsorg. Tidigare använde man sig ofta av osthyvelsmetoden. Nu tar man hela tårtbitar, utan att diskutera vilka effekterna blir och vilka som drabbas. När skyddsnätets maskor blir större, är det de svaga som ramlar igenom fortast. Det har vi sett många exempel på, bl.a. i kvällspressen. Det är dags att föra en stor och genomgripande debatt om samhällets ansvar, vilka uppgifter som vi gemensamt skall bära och bekosta samt vilka uppgifter som kan överlåtas på andra. Om man inte hittar några alternativ kommer den sociala sidan, som den ser ut i dag, att ramla ihop. Man drar t.ex. in skolpsykologen och bryr sig vidare inte om de barn som behandlades av skolpsykologen. Det är klart att det blir en överbelastning och så småningom rasar det hela. Vi måste bygga en mycket bättre nätverksverksamhet där vi tar bättre hand om varandra, där vi får tid för omsorg, vård och omtanke om varandra. Vi måste bygga upp nya nätverk i bostadsområdena där människorna verkligen lär känna varandra. Då kanske också människor reagerar betydligt tidigare när den sociala situationen inte är acceptabel. Barnen är naturligtvis de svagaste i samhället, men också de som är viktigast att satsa på. Enligt Välfärdsbullentinen är det fortfarande till största delen de högavlönade och välbeställda som utnyttjar den kommunala barnomsorgen. De lågavlönade får försöka att hanka sig fram på annat vis. Jag skulle vilja fråga hur mycket regeringen tänker satsa på alternativen. I somras rapporterades att man inte skulle klara den fullt utbyggda barnomsorgen. Om man bara satsar på en form är det klart att det inte går, men det finns ju möjligheter att via föreningsverksamheten bedriva en del barnomsorg. Men då måste man stimulera detta. Det finns redan bra lokaler på många håll som borde kunna utnyttjas. Dagmammorna är också viktiga. När får dagmammorna bli klassade som yrkesarbetande och rätt att räkna in sina egna barn i gruppen? Att vara dagmamma är faktiskt ett arbete och nog så tufft. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Men man måste se upp så att inte vårdkedjan brister. Hela vårdkedjan måste fungera. Samtidigt som vi satsar på JAS-projektet, Öresundsbron och andra dyrbara projekt, skär vi ned friskt på det som kanske är det absolut viktigaste för ett fungerande samhälle, den sociala sidan. Vi måste få i gång en debatt om vad det är vi behöver, vilken vård och omsorgvi skall ha och hur vi skall lyckas med det förebyggande arbetet. Vi måste bry oss mer om varandra, satsa på alternativen och dra ned på arbetstiden. Sex timmars arbetsdag är en viktig del för att vi skall få tid för omsorg och vård. Jag tycker att regeringen många gånger har varit stelbent när det gäller att ge pengar och resurser till svaga familjer. Man går in alldeles försent, eftersom ingripandet skall göras i en omsorgsform som är låst. Det saknas alternativ. Det borde finnas större möjligheter att på ett tidigt stadium gå in och stödja och hjälpa i de fall man ganska tidigt kan se att det behövs stöd och hjälp.

Herr talman! Jag skall börja med barnen. Åren 1989 och 1990 är märkesår i utvecklingen för världens barn. Jag tänker naturligtvis på barnkonventionen som antogs 1989 och som nu 48 länder har anslutit sig till. Det fina med barnkonventionen är dels att barnens rättigheter väldigt tydligt pekas ut, dels att konventionen utgör en mekanism för att kontinuerligt kontrollera barns situation, ställa barnens situation under luppen. Konventionen gör det också möjligt för olika berörda parter att diskutera hur våra barn har det. Detta är oerhört viktigt internationellt sett, men också oerhört viktigt för Sverige. Det berör 1992 skall vi för första gången rapportera om barns ställning i Sverige till FN. Från regeringens sida har vi bestämt oss för att detta arbete skall bedrivas kontinuerligt och i nära samarbete med de organisationer som kämpar för barns rättigheter. Redan i höst skall vi i regeringen ha ett ytterligare rådslag och i början av nästa år skall det anordnas en stor konferens om barns situation i Sverige, allt i linje med barnkonventionens principer och tankegångar. Enligt min uppfattning var det ett av den moderna tidens viktigaste beslut när det gäller barn. Det handlade bl.a. om att ge barn tillgång till just förskola, inte bara barnpassning. Förskola innebär mycket mer av pedagogisk verksamhet och stöd till varje barns utveckling. Beslutet om förskola skulle gälla alla barn och det fastslog en tidpunkt, 1991, då kommunerna skulle vara färdiga med utbyggnaden. Vi socialdemokrater har varit angelägna om att slå vakt om kvaliteten. Om vi hade släppt på kvalitetskraven och börjat tala mer om barnpassning, hade det inte varit någon konst att nå målet till 1991. Det är just kombinationen av att hålla fast vid de kvalitativa kraven och samtidigt bygga ut till full behovstäckning som är vår uppgift. Det är det som har gjort att de svårigheter som föreligger har uppstått. Som alla vet förklaras svårigheterna i första hand med att det har fötts så många fler barn än vad våra befolkningsexperter har prognostiserat. Experternas prognos har år efter år slagit fel i samma riktning. Det har fötts fler barn. Förvärvsfrekvensen bland kvinnor har också varit högre än vad man har kunnat förutse. Om situationen varit sådan den prognostiserades 1985, hade barnomsorgen varit utbyggd 1989. Men så blev det inte. Nu är vi nära målet. 74 % av landets kommuner har möjlighet att bygga ut till full behovstäckning när det gäller barnomsorgen för barn till förvärvsarbetande och studerande fram till 1991. Utbyggnadsvolymen är större än någonsin. Kommunerna har räknat med att 30 000 platser tillkommer under 1990. Det är en mycket hög siffra i förhållande till tidigare erfarenheter. Herr talman! Nu gäller det naturligtvis att stå ut, att inte ge efter för alla som vill ha en senare tidpunkt. Enligt riksdagens beslut skall så många kommuner som möjligt ha nått målet 1991. Om detta inte är möjligt, måste målet nås så fort därefter som det över huvud taget står inom det möjligas makt. Vad gör då de borgerliga partierna? I sin dogmatiska iver att till varje pris skapa en barnomsorgsmarknad konstruerar de nu det ena förslaget efter det andra som innebär att vi slår sönder den barnomsorg och förskola som har utvecklats och som i dag faktiskt omfattar 80 % eller mer av barnen, om man räknar bort dem vilkas föräldrar är lediga med föräldraförsäkring. Det här är ett dråpslag mot dagens utveckling mot förskola för alla barn. Och det har tagit sig olika former i de tre partierna. Man är inte alldeles färdig med dessa förslag, men alla har det gemensamt att man slår sönder statsbidrag och kommunala resurser till barnomsorgen. Det är naturligtvis ett fullständigt otillfredsställande tillvägagångssätt för dem som menar att vi skall förverkliga det beslut som togs 1985. Herr talman! När det gäller verksamheten för barn och ungdomar som har det svårt, som är i utsatta situationer av olika slag så finns det verkligen, som också flera av talarna här påpekat, många problem som vi nu med kraft måste ta tag i. Det gäller de ungdomar som begår brott och där socialtjänsten har misslyckats med att ta fram det antal vårdalternativ som behövs. Det gäller också barn som misshandlas. Det måste samtidigt, som Gudrun Schyman påpekade, sägas att socialarbetarna i dag har en mycket svår situation. Det är nödvändigt med utveckling och förändring också på det här området. Jag konstaterar med tillfredsställelse att vi nu har tagit emot flera viktiga rapporter från bl.a. socialstyrelsen om sakernas tillstånd. Senast häromdagen fick vi det s.k. socialbyråprojektet, som pekar ut inte bara problemen i dagens situation inom socialbyråerna men också utvecklingsmöjligheterna, och det är viktigt för oss att vi tar vara på de möjligheterna.

Herr talman! Bengt Lindqvist svarade inte på mina frågor. Jag frågade om det nu är ett viktigt mål för socialdemokraterna att ge småbarnsföräldrarna garanterad rätt till barnomsorg. Varför ställer man då inte upp kravet att svårt sjuka skall ha garanti för vård i tid? Jag tog också upp pensionärernas situation. Det gäller de pensionärer som inte har någon ATP eller bara mycket låg ATP. Hur kommer det att gå för dem efter skattereformen? I genomsnitt räknar man med att hyrorna för en pensionärslägenhet kommer att stiga med 600 kr. i månaden. Det betyder att pensionärer som bor i en kommun som tillämpar KBT-reglerna, om den pensionären inte har någon ATP eller andra inkomster, så kommer vederbörande att gå back. Pengarna kommer inte ens att räcka till existensminimum. Bryr sig socialdemokraterna om dem? Vi fick inte heller något svar på frågan om ensamföräldrarna. När det sedan gäller barnomsorgen så sade Bengt Lindqvist att kvalitet är viktigt, och det är det. Men i begreppet kvalitet måste också ligga att barnomsorgen skall passa för föräldrarna och barnen. Bengt Lindqvist nickar. Men ta då det exempel som vi kunde läsa om i tidningen i förra veckan, den familj som fick trillingar som nu är någonstans mellan 1 och 1,5 år gamla och som hade ett barn som var 3 år. Är det hög kvalitet att de skall vara tvungna att förvärvsarbeta för att över huvud taget få ekonomin att gå ihop? Det tycker verkligen inte jag. Jag tycker det inte därför att de själva tyckte att det var fullständigt absurt. Vi har en absurd familjepolitik. Det är, Bengt Lindqvist, orimligt att försvara att hundratusentals barnfamiljer betalar för en barnomsorg som de inte får, medan ytterligare tiotusentals barnfamiljer är hänvisade till en vård som de inte själva skulle ha valt om de hade kunnat välja. Kommunal barnomsorg är bra för många men definitivt inte för alla barnfamiljer. Varför vågar inte socialdemokraterna låta dem välja? Den familjepolitik vi föreslår är minst av allt något dråpslag mot småbarnsfamiljerna. Däremot så skulle den givetvis bli ett dråpslag mot socialdemokraternas ensidiga, orättvisa och dirigistiska barnomsorgspolitik.

Herr talman! Bengt Lindqvist skriver redan i tankarna en rapport till FN 1992, men jag tycker att han mera skulle begrunda de rapporter om läget i Sverige 1990 som inströmmar. Det läget är inte bra för barnen. Det är inte bra för de tiotusentals barn som inte får plats i barnomsorgen när de behöver det. Det är inte bra för de barn som växer upp i missbrukarfamiljer. Regeringspolitiken präglas här av passivitet och långsamhet. Det är inte bra för de barn som döms till LVU-vård och som inte får någon sådan vård. Det är inte bra för de barn som håller på att komma i konflikt med samhället, som håller på att spåra ur och som inte får hjälp. På den punkten vill jag gärna instämma i de farhågor som Gudrun Schyman uttalade för att resurserna inom kommunernas socialtjänst håller på att urholkas. Det finns många barn som far illa i det svenska samhället och som vi skulle kunna göra mycket mera för. Det är därför som vi tycker att det är så olyckligt att regeringen på många punkter har hakat upp sig i motstånd mot nya idéer och mot nya metoder för att arbeta med barn och med barnomsorg. Nu skall den ideologiska gränsen dras mellan handelsbolag och aktiebolag. Nu har Bengt Lindqvist kommit fram till att barnomsorg kan bedrivas i handelsbolagsform men inte i aktiebolagsform. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring av den ideologiska gränslinjen mellan just handelsbolag och aktiebolag. Tidigare har den ideologiska gränslinjen gått på många olika andra håll. En gång var det inte acceptabelt att ha föräldrakooperativ. Det var en gång inte acceptabelt med statsbidrag till kommunala dagmammor. Den ideologiska gränsen flyttar sig oavbrutet i socialdemokratisk politik. Nu går den mellan handelsbolag och aktiebolag. Det är inte heller något dråpslag som folkpartiet riktar mot barnomsorgen när vi föreslår att statsbidragen till barnomsorgen i större utsträckning skall kunna gå via föräldrarna. Vi minskar inte ett enda öre på statsbidragen till barnomsorgen. Vi ser tvärtom framför oss en ökad volym av statsbidrag till barnomsorgen. Vi menar dock att det är rimligt att föräldrarna själva i större utsträckning skall kunna påverka vilken barnomsorg deras barn skall få. Jag har inte hört något enda argument från Bengt Lindqvist som övertygat mig om att det är fel att ge föräldrarna större ansvar och större inflytande över den barnomsorg som gäller deras egna barn.

Herr talman! Kvalitet och kvalitetskrav kan vara väldigt olika beroende på vad man lägger in i ordet kvalitet. För mig är livskvalitet kanske att få vara hemma med mina barn och få vårda dem själv. För andra är det att ha ett arbete att gå till och att kunna lämna sina barn till en trygg barnomsorg. För min del tycker jag att socialdemokraterna i kvalitetskravet åtminstone borde kunna räkna in dagmammorna och dagmammornas egna barn. Det är verkligen att gå ifrån kvalitetskraven om man säger att dagmammor som har egna barn skall vara med i omsorgen ändå. Jag tycker också att kvalitet är en fråga om samhällets kvalitet, och då tycker jag att alla barn borde ha någon vuxen att vända sig till. I dag vet jag att det finns många barn som, när de börjar skolan, inte längre får vara kvar på daghemmet och inte får någon fritidsplats. De får gå hem till en tom lägenhet. Jag undrar om man från socialdemokratiskt håll tror att man över huvud taget skall lyckas ge ett sådant barn en bra skolgång. Det är faktiskt så att ett sådant barn har dåliga förutsättningar att få en bra livskvalitet och att lyckas komma någonstans. Antingen får man satsa på att vi har mera tid, att man går ned i arbetstid till sex timmars arbetsdag och att man kan öka omsorgen via den informella sektorn. Då får vi mera tid för varandra och kan bry oss mera om varandra. Eller också får man verkligen ge upp en del andra satsningar i samhället och verkligen satsa på barnen så att man får en barnomsorg och en trygghet för barnen som fungerar. Socialdemokraternas skatteuppgörelse tillsammans med folkpartiet gick inte precis i den riktningen, utan den gick ut på att vi skulle arbeta mer. Det kommer naturligtvis att ställa ytterligare krav på barnomsorgen. Eftersom det är upplagt så i skattepaketet att det lönar sig att arbeta mer, så kommer fler också att vilja arbeta mer. Då är frågan: Klarar man av att bemöta detta utifrån barnens synvinkel och få en bra kvalitet för barnen i samhället? Jag undrar också om vi kommer att få en öppen debatt kring den sociala dimensionen inom EG, som vi debatterade igår. Eller kommer man att vänta och se vad som händer?

Herr talman! Vad som oroar när regeringen kommer med förslag är att erfarenheten av vad regeringen tidigare har gjort förskräcker. Det brukar nämligen ofta vara så att man ger med den ena handen och tar med den andra. Under 80-talet har man dragit in bortåt 20 miljarder från kommuner och landsting, och nu gör man en stor affär av det man ger tillbaka när det gäller äldreomsorgen. Många oroas också av att socialdemokraterna helt tycks ha glömt bort vad en fördelningspolitik värd namnet innebär. Många pensionärer har nämligen en så låg pension att pengarna, när de allra nödvändigaste utgifterna är betalda, inte räcker till mycket mer. Deras oro är stor inför vad som komma skall beroende på skatteomläggningens effekter i form av högre avgifter och dyrare hyror. När situationen är sådan kan man inte tala om en rättvis fördelning. Då frågar man sig om den proposition om äldreomsorgen som regeringen lägger fram kommer att medföra en vettig användning av resurserna och en rättvis fördelning av dem. Det är många som tvivlar på det. Risken finns att det går med platserna inom t.ex. sjukhemmen som det har gått med ålderdomshemmen. Vilka blir de mest lidande? Jo, naturligtvis i första hand de som inte har någon valmöjlighet. Bengt Lindqvist sade att det är viktigt att utvärdera barns situation. Men lika viktigt måste vara vilka åtgärder man sätter in för att förbättra barnens situation. Bengt Lindqvist sade också att regeringen hela tiden har ansträngt sig för att inte släppa på kvaliteten och gå in för barnpassning och att det är därför regeringen har sagt nej till våra förslag om alternativa möjligheter inom barnomsorgen. Men, Bengt Lindqvist, behövde ni verkligen komma fram till alternativ först efter fem eller åtta år? Vi har under den tiden gått miste om många resurser alldeles i onödan. Nu gör Bengt Lindqvist motståndet till en praktisk fråga, men riktigare är nog att det har varit en ideologisk fråga. Det är, som flera talare har sagt, dåligt ställt med rättvisan när det gäller barnomsorgen. Det förslag vi nu diskuterar inom vårt parti innebär att man myndigförklarar föräldrarna och att all barnomsorg värderas, också den som sker i hemmet.

Herr talman! Jag vill börja där Ulla Tillander slutade, med barnomsorgen. Bengt Lindqvist är enligt min uppfattning litet väl optimistisk när han talar om de 70 eller 74 % av kommunerna som skulle klara av sin utbyggnad. Jag kan tala om hur det går till i Värmdö kommun, där jag bor. I stor politisk enighet har alla politiska partier utom vänsterpartiet gått med på att kommunen har regler som säger att barn erbjuds barnomsorg efter det att de har fyllt 1 1/2 år, dvs. När jag då stilla påpekade att föräldraförsäkringen faktiskt inte är utbyggd, sade politikerna i kommunen att de visste om det, men att det inte var deras beslut. Man kan då fråga sig vad detta innebär för alla föräldrar, framför allt för de ensamstående som vill eller måste börja arbeta. Jo, det innebär att de måste ta socialbidrag efter det att föräldrapenningen är slut. Detta är ingen rolig situation, och jag tycker att det är ansvarslöst av både stat och kommun att hantera denna fråga på detta sätt. Jag tror att fler kommuner än Värmdö kommun har gjort på detta sätt, och de kan då säga att de 1991 kommer att ha platser till alla barn över 1 1/2 år. Men då ljuger de alltså. Jag skulle sedan vilja få en kommentar från något ansvarigt statsråd om den förebyggande, uppsökande verksamheten, utarmningen och nedrustningen av arbetet på socialbyråerna, det som vi brukar kalla familje och individomsorgen. Vi vet att dessa brister sedan resulterar i andra svårigheter. De resulterar i att ungdomar måste sitta i fängelse och i att barn som omhändertas inte har några behandlingsplatser att gå till. Alla de stora problem som kommer sedan beror på att man inte i tid har kunnat ingripa och göra någonting. Vi vet trots allt att man tidigt tidigt ser vilka barn som är i riskzonen och att man då kan göra någonting åt det. Alla är överens om det, experter inom alla kategorier som arbetar med de här frågorna är överens om det. Jag tror att också politikerna är överens om det, men man vill inte sätta till pengar. Om en kommun skulle ha höga ambitioner på det här området, högre än vad man har på socialdepartementet, så har nu skatteuppgörelsen, i och med att man har infört ett kommunalt skattestopp, omöjliggjort för den kommunen att ha den höga ambitionsnivån, eftersom det blir fråga om att bedriva en verksamhet som kostar pengar.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

Herr talman! Jag vill när det gäller äldreomsorgen be mina debattkolleger att studera propositionen ganska noga. Den är, hävdar jag, väl genomarbetad, och den är dessutom samkörd med både landstings och kommunförbunden, som mycket långt har samarbetat med oss i utformningen av dess innehåll. Någon ställde en fråga om de små kommunerna. Det är viktigt att vi inte ställer till det så att de små kommunerna fråntas möjligheten att lösa sina uppgifter. De små kommunerna kommer att föra över de pengar som motsvarar de åtaganden de tar över från landstinget. Det är också så att det nya statsbidraget med sin konstruktion gynnar kommuner med en mycket hög andel gamla människor. Det har en helt annan kraft när det gäller att fördela pengarna i förhållande till det mycket varierande antalet pensionärer, särskilt äldre pensionärer, i kommunerna. Jag tror att detta kommer att skapa bra förutsättningar för många av de små kommunerna i exempelvis Norrlands inland, där andelen mycket gamla människor är hög. Det finns i statsbidraget både en glesbygdsfaktor och en storstadsfaktor för att försäkra väga in de skiftande förutsättningar som faktiskt finns. Gudrun Schyman har farhågor för att vi lägger över för mycket på kommunerna. Vi måste ju samtidigt, Gudrun Schyman, på varje verksamhetsområde fråga oss hur vi kan arbeta mer ändamålsenligt. Kan vi arbeta mer ändamålsenligt med kommunerna som huvudmän, så är det naturligtvis mycket viktigt. Vi ser det som en av förtjänsterna med reformen att vi, genom att sammanföra fler verksamheter till en helhet inom kommunerna, kan utföra ett träffsäkrare och bättre arbete inom äldreomsorgen, eftersom resurserna används flexiblare och på ett bättre sätt än vad som hittills har varit möjligt kan anpassas efter de behov som finns. Jag tror därför att detta är en viktig reform också med hänsyn till hushållningen. När det gäller barnomsorgen finns det en frågeställning som smyger sig på när man lyssnar till de tre borgerliga partiernas företrädare. Varför i all världen genomförde ni inte under era sex år vid makten alla dessa fina alternativ som ni menar skulle ha revulutionerat barnomsorgen under era sex år vid makten? Kan det ha någonting med verkligheten att göra? Är det kanske rent av så -- och det är min övertygelse -- att alternativen inte löser problemet med utbyggnaden? De kan skapa valfrihet -- där får man välja hur långt man vill gå i förhållande till andra viktiga mål, att hålla samman verksamheten, att undvika social segregation i sådan verksamhet som förskolan -- men de löser inte problemen med utbyggnaden. En utbyggnad måste bygga på att man har resurser, lokaler och personal, vilka alternativ man än väljer. Vill man behålla kvaliteten kan man inte heller trolla med några alternativ. Det främsta skälet för oss socialdemokrater att sätta gränsen vid kommersiell barnomsorg är att hålla verksamheten samman socialt, att undvika social skiktning. Det är för oss ett viktigt mål. Regeringen har skapat ytterligare ett alternativ i form av personalkooperativ inom ramen för den verksamhet som vi menar motsvarar kraven och som fortfarande håller gränsen mot kommersiell verksamhet. Det är detta som är skälet till att vi inte har med aktiebolagen. Det behövs helt enkelt inga aktiebolag om man vill starta personalkooperativ verksamhet. Det räcker inte heller med ekonomiska föreningar om man vill att förskollärare och barnskötare skall kunna driva verksamheten. Då måste man komplettera den ekonomiska föreningen med handelsbolag. Det är skälet till den gjorda konstruktionen. Herr talman! Jag vill understryka att vi i sak i långa stycken är överens när det problemen inom individoch familjeområdet. Här finns flera problem som måste lösas, och många av dem måste lösas snabbt. Inte minst gäller detta att vi i dag har alldeles för få platser för att ta hand om unga lagöverträdare. Det problemet måste lösas, och förhandlingar och diskussioner är på gång med huvudmännens företrädare inom kommun och landstingsförbunden. Jag är väl medveten om riksdagens uttalande förra året. Men jag har utgått ifrån, Daniel Tarschys, att vi skall föra diskussionen inom ramen för de resurser vi förfogar över. Jag anade att det från folkpartiets sida fanns en tanke på tillskott av resurser. Det vore i så fall intressant att höra Daniel Tarschys utveckla detta. Regeringen har utgått från att riksdagen menar att diskussionen skulle gälla det statsbidrag som vi nu förfogar över, dess utformning och de krav som skall ställas i samband med statsbidraget.

Herr talman! Vi skall läsa ÄDEL-propositionen mycket noga, Bengt Lindqvist. Statsrådet sade att den var samkörd med kommun och landstingsförbunden. Jag antar att Bengt Lindqvist menar mellan socialdemokraterna där. Det är i så fall något av ett understatement när vi vet vilken enorm dragkamp som har förekommit. Men, vilket jag sade tidigare, monopol och politikerstyrningen består. Där har man inte gjort någon som helst öppning. Det betyder att de åtgärder som krävs för att våra gamla verkligen skall få den vård de behöver, de åtgärderna lyser fortfarande med sin frånvaro. Så till barnomsorgen och kommersiell barnomsorg. Jag vet inte om det är kommersiell barnomsorg att själv vilja ta hand om sina barn, för att ta ett exempel. Det blir ju inte det minsta lilla mer möjligt genom den lilla magra proposition som nu har lagts på riksdagens bord. Det är väl ganska självklart, att om socialdemokraterna vågade myndigförklara föräldrarna, och ge ett rättvist stöd till alla småbarnsföräldrar, skulle det uppkomma mängder av mer skräddarsydda småskaliga alternativ, många gånger till väsentligt lägre kostnad. Men det vågar inte Bengt Lindqvist öppna för. Slutligen till mina frågor. Det är tydligen helt ointressant för Bengt Lindqvist hur det kommer att gå för de pensionärer som redan tidigare har haft all möda i världen att få inkomsterna att räcka till. Jag har talat med både Sveriges pensionärers riksförbund och PRO och de är utomordentligt allvarligt oroade över hur det kommer att gå för många av dessa pensionärer. Det är helt uppenbart att många kommer att få en levnadsnivå betydligt under existensminimum. Men den frågan ansågs inte ens vara värd att svara på, inte heller min fråga om hur det går för de ensamföräldrar som inte får den kompensation för skattereduktionen som ändå var en förutsättning för skatteomläggningen. Jag har naturligtvis inte heller fått något svar på varför det är viktigt att man ger barnfamiljer garantier för god vård men inte vågar ställa upp på att ge alla sjuka en garanti för att få vård i tid. Det kan vara fråga om man över huvud taget har en chans att återvända till full hälsa. Många gånger kan det t.o.m. vara en fråga om liv eller död.

Herr talman! När det gäller äldrevården är det inte minst personalen inom vård och omsorg som har drabbats av alla de miljarder som dragits in från kommunerna. Det har påverkat arbetsmiljön, och det i sin tur har återigen bidragit till att allt färre söker sig till vård och omsorgsområdet. Man får i det här sammanhanget inte glömma att det är personalen som är vårdens och omsorgens viktigaste resurs. Vad är det som säger att man inte drar in ytterligare resurser från kommunerna om ekonomin fortsätter nedåt? Det löfte som Bengt Lindqvist redogjorde för kanske bara blir en målsättning. Det finns risk för att man drar i gång en kostnadskrävande förändring som medför ökad byråkrati med risk för att det blir alltför små förbättringar för de äldre. Jag är övertygad om att den administrativa förändring som nu föreslås när det gäller långtidssjukvården blir kostsam, men knappast effektiv. Bästa sättet att utnyttja resurserna inom vården är att ge stor frihet åt lokala lösningar. Finns det problem löses de bättre lokalt och inte genom några centralistiska beslut. Samma sak gäller egentligen också barnomsorgen. Jag vill återigen fråga Bengt Lindqvist varför det skulle behöva dröja så många år för att regeringen skulle komma med förslag om statsbidrag till t.ex. Det finns dessutom många idéer runt om i landet som faller, eftersom onödiga byråkratiska regler begränsar initiativen. Bengt Lindqvist frågar varför dessa utmärkta förslag aldrig genomfördes under den borgerliga tiden. Det skedde. Det lades fram en proposition om barnomsorg -- om jag inte minns fel var det Karin Söder som var socialminister -- och den innebar att all barnomsorg, också privata inslag, som uppfyllde grundläggande kvalitetskrav skulle omfattas av samma statsbidragsregler som gällde för den kommunala. Men den inriktningen på barnomsorgen ändrades mycket snabbt när socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning. Den motivering som Bengt Lindqvist numera anför mot privata alternativ, den har under de år som har gått anförts mot föräldrakooperativ, barnomsorg som bedrivs av ideella organisationer och mot personalkooperativ. Vi kan ju hoppas på att positionerna förflyttas ytterligare.

Herr talman! Också jag tänker följa Bengt Lindqvists uppmaning att noga studera ÄDEL propositionen. För dagen vill jag nöja mig med att säga den har ett mycket vackert omslag, till innehållet ber jag att få återkomma vid ett senare tillfälle. Den borgerliga perioden var en fantastisk utbyggnadsperiod för barnomsorgen. Aldrig tidigare eller senare i svensk historia har det varit en så massiv och kraftig utbyggnad av barnomsorgen som under de åren. Jag delar Bengt Lindqvists uppfattning att det är angeläget att motarbeta social skiktning inom barnomsorgen. Men social skiktning förekommer faktiskt även inom den offentliga barnomsorgen. Det är ingen garanti mot social skiktning att man har ett offenligt produktionsmonopol för barnomsorgen. Det uppstår inte heller automatiskt social skiktning om man tillåter många olika former av barnomsorg. Nu har socialdemokraterna dragit sin egen ideologiska skiljelinje mellan handelsbolag som skall få bedriva barnomsorg och aktiebolag som inte skall få bedriva barnomsorg. Det är intressant att det är där som den ideologiska gränslinjen mellan det goda och det onda har hamnat i dessa yttersta tider. Vi var från folkpartiets sida negativa till det förslag som regeringen lade i fjol vad gäller missbrukaroch ungdomsvården och hur det statsbidraget skulle utformas. Vi var det enda parti som gick emot det förslaget när det skulle röstas igenom i riksdagen. Numera har insikten spritt sig i andra partier om att denna utformning inte var så lyckad. Den har inte den lyft och styrkraft som skulle behövas för att få till stånd ett differentierat utbud av vårdmöjligheter. Vi behöver helt enkelt dela upp arbetet mellan landsting och kommuner, så att det finns olika former av institutioner och olika former av omsorg för att ta hand om olika kategorier av unga med problem. Man skulle mycket mera kreativt kunna använda de statsbidrag som redan finns. Bengt Lindqvist tyckte sig höra hos mig en önskan att utvidga statsbidragen, men någon sådan önskan finns inte. De pengar som redan i dag finns hos staten räcker för att åstadkomma mycket bättre resultat än vad som hittills har åstadkommits.

Herr talman! Jag tror inte att huvudfrågan är den om huvudmannaskap, varken i vad gäller äldreomsorgen, barnomsorgen eller något annat av det vi talar om. Huvudfrågan är om vi har en verksamhet som fungerar. Vi har konstaterat att det på en mängd områden finns en verksamhet som fungerar dåligt och på en mängd viktiga områden en verksamhet som fungerar katastrofalt dåligt. Varför? Beror det på huvudmannaskapet? Beror det på att vi inte har gjort stora organisatoriska förändringar som kostar 5,5 miljarder? Jag säger nej. Det beror på att vi inom en rad områden har t.ex. en ökad mängd problem. Jag avser inte att dra hela samhällsanalysen varför dessa problem har tillkommit. Men när nu dessa problem finns och de ökar, måste väl också pengarna för att lösa dessa problem få öka? När vi har människor som skall bära upp denna verksamhet och som skall göra ett bra, professionellt arbete vilande på socialtjänstens humanistiska värderingar, måste de väl också få en rimlig lön och möjligheter att arbeta på ett bra sätt? Eftersom alla andar löner stiger måste också de lönerna få stiga, framför allt bland dem som är lågavlönade, t.ex. inom hemtjänsten. Då kan man inte säga att inga förändringar kan göras utanför ramarna. Det innebär att skall det finnas folk inom hemtjänsten måste man skära ned kollektivtrafiken. Skall vi bygga en ishockeyhall i stället för att ha barnomsorg? Vem skall föra prioriteringsdiskussionen som man genom denna typ av ekonomisk politik tvingar fram? Skall vi i riksdagen bestämma hur det skall se ut? Är det landstingen som skall bestämma vilka operationer som skall göras och vilka som skall få vänta? Är det kommunens socialnämnd som skall bestämma om det skall vara barnomsorg eller äldreomsorg? Är det kommunstyrelsen eller fullmäktige som slutgiltigt skall avgöra om det skall vara kollektivtrafik eller bio på onsdagar? Denna nödvändiga prioriteringsdiskussion som blir en följd av den ekonomiska politiken är absurd. Den befrämjar inte att vi får de verksamheter som vi behöver. De måste få kosta pengar. De behöver inte vara ineffektiva för det. Har man en bra personal som arbetar tillsammans med dem man driver verksamheten för får man ett bra arbete gjort. Sextimmarsdagen är ett utmärkt exempel på hur man skapar reformer som tillfredsställer dem som arbetar -- jag talar om hemtjänsten i Kiruna --, som tillfredsställer dem som skall utnyttja servicen och som dessutom ger mer pengar i kassan, dvs. allt blir billigare. Det är den typen av lösningar och ibland mer pengar som faktiskt måste till.

Herr talman! Jag vill ställa några frågor kring individ och familjeomsorgen. Hur är det med det förebyggande arbetet? Vi vet att det behövs ytterligare resurser för att kunna ta hand om de problem som uppstår. Men det finns ett behov av förebyggande arbete. Jag tycker att det är få signaler på hur man kan lösa detta för att slippa de höga kostnader som uppstår när man går in och arbetar så att säga i efterhand. Min erfarenhet är att det är mycket svårt att ge stöd till anhöriga eller att ge stöd i det sociala nätverket. Det vidtas åtgärder ofta mycket sent. Där tror jag att man skulle kunna komma mycket längre om man arbetade mer med det förebyggande arbetet. Vi måste titta litet närmare på äldrevården. Det är positivt att lägga den på kommunerna, dvs. så nära brukarna som möjligt. Det är min grundfilosofi, och jag tycker att det är bra. Det skall vara så få direktiv som möjligt uppifrån. Visst skall det vara kvalitetsdirektiv, men sedan kan man låta kreativiteten och brukarinflytandet få blomma på lokal nivå. Det borde också gälla inom barnomsorgen. Låt kreativiteten och idéerna flöda, och ge kommunerna möjligheter där idéerna finns att satsa på alternativ. Man borde också gå in och ge möjligheter till dagbarnvård för egna barn när det passar. Framför allt skall man ge dagbarnvårdarna yrkesstatus, så att de får samma rättigheter som alla andra att räkna in sina barn till kön till barnomsorgen. Jag väntar fortfarande på en signal från regeringen. Är det fortfarande så att man ser dagbarnvårdarna som en icke-yrkeskår, dvs. de skall inte få räkna in sina barn i gruppen? Hur ställs då kvalitetskraven så att det inte blir så stora grupper? Hur skall en dagbarnvårdare kunna klara att vara dagbarnvårdare om hon redan har flera egna barn?

Herr talman! Jag skall ta tillfället i akt att kommentera två av de frågor som har berörts i debatten. Den första gäller sjukvården. Svensk och internationell sjukvård brottas faktiskt med samma problem: kostnadsutvecklingen, befolkningsförändringar och medicinsk-teknisk utveckling. Det känns därför litet märkligt när Ingegerd Troedsson tar till den katastrofala situation som råder i vissa östländer och jämför den med Sverige. Det känns inte givande att debattera med de utgångspunkterna. Det vore bättre att göra våra jämförelser med de länder som har haft samma möjligheter som Sverige till utveckling inom hälsooch sjukvård. Jag kan omedelbart svara på den direkta frågan om garantin för vård. Vi anser att hälso och sjukvårdslagen skall gälla oinskränkt och att alla skall få rätt vård i tid. De problem vi har i Sverige är inte unika. Andra länder har precis som vi organisatoriska problem där man vill förändra. Flera av de länder som moderaterna så gärna använder som exempel jämför faktiskt med Sverige när de diskuterar hur de skall förändra och utveckla sin hälso och sjukvård. Även i dessa länder sker det misstag. Jag tänker då inte på organisatoriska misstag, utan på misstag i organisationen: felaktiga diagnoser, operationer som misslyckas, läkare som inte är intresserade av sina patienter, sjukvårdspersonal som har sin dåliga dag osv. De flesta modeller, och de jag tänker på, har sina fördelar och nackdelar. Så är det naturligtvis också för svensk sjukvård. Vi brukar imponeras av att människor i Storbritannien har nära kontakt med sina egna läkare. Läkaren är alltid tillgänglig just för mig. Samtidigt är valfriheten utomordentligt begränsad i Storbritannien. Där är man hänvisad just till denna läkare. Man har mycket små möjligheter att t.ex. få sjukhusvård. Man kan inte komma till sjukhus utan remiss från husläkaren, utom vid mycket akuta situationer såsom olyckor. Vill man ha ökad valfrihet, är knappast Storbritanniens modell den rätta. Tyskland har en förhållandevis tillgänglig vård. Väntetider och köer existerar knappast. Det är en utomordentligt stor fördel, som vi gärna tittar på. Man har dock en kostnadsutveckling som är mycket oroande och som oroar de tyska parlamentarikerna. I denna kostnadsutveckling ingår varken tandvård eller allmän äldreomsorg i den allmänna försäkringen. Äldreomsorgen är för övrigt helt beroende av familjens egna resurser och möjligheter. Sjukhusvården i Tyskland är också ineffektiv, vilket är ett bekymmer. Man har långa vårdtider på grund av systemets konstruktion. Man har extremt höga läkemedelskostnader, och man har en mycket hög läkemedelsförbrukning. Nackdelarna med det tyska systemet är således mycket stora, och man har en omfattande sjukvårdsdebatt på grund av detta. Ytterligare ett land som nämns i debatten är Nederländerna. Man hänvisar till det ifrån det moderata partiet. Även i Nederländerna har man emellertid en omfattande sjukvårdsdebatt. Man har tillsatt en särskild statlig kommission för att försöka lösa den holländska sjukvårdens problem. Utgångspunkten är att man anser att sjukvården inte är tillräckligt solidarisk, den brister i tillgänglighet, den är inte tillräckligt effektiv på grund av otillräcklig flexibilitet och man har hinder i finansieringssystemet. Kostnaderna är för höga, och volymökningarna i vården kan inte kontrolleras med nuvarande system. I denna jämförelse skulle jag naturligtvis också kunna dra till med ett fjärde land -- USA. På något sätt känns det dock litet malplacerat att ta till detta land, som inte klarar av att hjälpa sitt lands befolkning ens till en minimisjukvård långt under det som betraktas som självklart av oss. Ändå kostar den amerikanska sjukvården mer per invånare än den svenska. Det krävs förändringar i Sverige, och det sker förändringar. Det är fundamentalt fel att påstå att det inte händer någonting. Säger man det vet man inte hur det ser ut i de svenska landstingen. Det pågår diskussioner, konkreta försök och utvecklingsarbete. Jag kan bara nämna Dalamodellen som ett exempel. Denna har i dag fått klartecken från regeringen genom att Kopparberg har blivit fri-landsting. Andra, lika intressanta försök, pågår också. I Västsverige har man beslutat om full valfrihet för patienterna när det gäller att välja vårdenhet både inom och mellan landstingsområdena i västra regionen fr.o.m. nästa år. Ett omfattande samarbete är under utveckling. I Malmöhus län och i Malmö kommun har man också fattat beslut om patientens valfrihet. Man har där tagit steget att dela upp sjukvårdsbudgeten på de sex sjukvårdsdistrikten i länet. Fördelningen av pengarna skall på sikt ske efter sjukvårdskonsumtion, population och ålderssammansättning. Regeringen kommer också att göra det möjligt att genomföra försök med att föra över primärvård till kommunalt huvudmannaskap i två eller tre landsting. När det gäller ÄDEL-reformen hyste Ulla Tillander farhågor att detta enbart skulle bli en konstruktion och att ÄDEL-reformen skulle vara ett centralistiskt förslag. Det är inte alls sant. ÄDEL-reformen ger en utomordentlig möjlighet att åstadkomma just det som Ulla Tillander efterfrågar, nämligen lokala lösningar. Ett sätt att stödja landstingen i utvecklingsarbetet är att införa en avreglering av patientavgiftssystemet. Det återkommer vi till riksdagen med litet senare under hösten. Vi släpper inte kravet på ett högkostnadsskydd, och vi kommer att föreslå en maximigräns på 1 500 kr. Förändringar i sjukvården är en stor fråga som innehåller många komponenter. Vår sjukvård kostar 100 miljarder kronor per år. I sjukvården arbetar nästan en halv miljon personer. Sjukvården skall ta hand om allt ifrån små krämpor till livshotande sjukdomar. Den skall vara till för alla befolkningsgrupper. Det är ingen tillfällighet att svensk sjukvård är organiserad som den är. Det är en medveten samhällsstruktur som bygger på att vi skall planera för att tillgodose alla människors behov av vård -- rätt vård i rätt tid. Det innebär också att vi skall ha demokratisk insyn och att den skall vara solidariskt finansierad. I det arbete som nu pågår är det naturligtvis, som Daniel Tarschys var inne på, viktigt att vi kan använda och se resurserna samlat. Vi har därför genomfört vissa förändringar i socialförsäkringssystemet. Det kommer också att läggas fram förslag om en samordning eller förändring av sjuk och arbetsskadeförsäkringen som bättre än i dag skall kunna tillgodose människors möjlighet att komma tillbaka. Sjuklöneförslaget kommer, om än något försenat. fr.o.m. årets Dagmaröverenskommelse kommer vi att kunna slussa över 400 milj.kr. nästa år för att man skall kunna förhandla fram överenskommelser mellan länskassorna och landstingen när det gäller sjukvård i syfte att rehabilitera människor. Regeringens mål att få ned ohälsotalet med två dagar per år under de kommande fem åren är en viktig målsättning som styrmedel. Den demokratiska organisationen, som naturligtvis skall vara effektiv, är till och uppbyggd för att tjäna sitt syfte att ge människor sjukvård i rätt tid och i rätt omfattning. Vi har kvar detta. Detta är en viktig grundförutsättning för att man skall kunna utveckla på det medicinsk-tekniska området och när det gäller utbildning av personal samt tillförsäkra patienterna integritet och säkerhet i vården. Det tycker jag är så viktigt att jag inte anser att man skall utsätta detta för någon form av jätteexperiment med ett annat system, som vi inte känner till. Andra länder som har genomfört sådana experiment vill faktiskt inte ens försvara dem. Jag anser att vi skall kunna genomföra nödvändiga förändringar metodiskt och utan stora åthävor. Hälso och sjukvårdslagen ställer krav, och vi skall se till att uppfylla de kraven. Avslutningsvis vill jag även säga något om situationen för de sämst ställda pensionärerna. Jag är mycket oroad, fru Troedsson, över de samtal jag har haft med de stora pensionärsorganisationerna och det som har redovisats i olika massmedia. Jag följer denna utveckling mycket noga. Regeringen kommer också att gå in och granska de krav som ställs när det gäller hyreskostnaderna. I övrigt tycker jag att Daniel Tarschys insändare i tidningen i dag ger mycket bra svar på de övriga frågorna.

Herr talman! Socialministern sade att hälso och sjukvårdslagen är en garanti för att alla skall få vård i tid. Struntprat, socialministern vet att det inte är så. Här kan en gammal sjuk människa ha betalat landstingsskatt under alla sina år, men när den dag kommer då man är i desperat behov av t.ex. en viktig operation har man ingen garanti för att få denna vård i tid. Om man har pengar har man det, inte annars. Det tycker vi är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Herr talman! Köer innebär inte bara oro, smärta och kanske tilltagande invalidisering för dem som det gäller, utan det är också fruktansvärt dyrbart med köer. Jag vet att riksrevisionsverket har fått i uppdrag att titta på kostnaderna för köerna. Jag läste en TT-intervju med överdirektören på riksrevisionsverket Arne Gadd. Där sade han att den genomsnittliga kostnaden för väntetiden på en höftledsoperation är 800 000 kr., vilket innefattar produktionsbortfall, sjukpenning, kostnader för läkemedel, smärtstillande medel, social hemhjälp, färdtjänst, m.m. Dessa 800 000 kr. skall då jämföras med kostnaden för en operation som kanske är en tiondel av detta belopp. Naturligtvis skulle, och borde, dessa pengar kunna användas ofantligt mycket bättre genom att man ger människor vård i tid. Det är därför som vi vill sammanföra finansieringen av sjukvården med finansieringen av sjukpenningen. Dra inte fram exempel som USA och England! Deras system vill vi absolut inte ha. USAs system vill vi inte ha eftersom man där inte har en allmän och obligatorisk försäkring. Jag nämnde att vår försäkring omfattar lodaren i parken likaväl som alla andra. I England har man en statsstyrd sjukvård, vilket är just det som vi inte vill ha, utan vi vill ha en patientstyrd sjukvård. Visst finns det problem även i det dåvarande Västtyskland och i Holland, dvs. länder som har detta system. Men när man talar med människor i dessa länder om deras problem så är kötider på två eller tre veckor ett utomordentligt allvarligt problem som de måste angripa. Men för oss är det fråga om år. Jag gläder mig inte åt, men jag noterar, att socialministern är djupt oroad över hur det kommer att gå för pensionärer med låga pensioner. Jag tyckte att det var mycket märkligt att det statsråd som har ansvaret för dessa frågor inte berörde den frågan med ett enda ord. Slutligen vill jag ställa en fråga. Tycker också socialministern att det är fråga om kommersialism att man ger ett rättvist stöd även till dem som skulle vilja ta hand om sina egna barn?

Herr talman! På några av sjukvårdens områden tycker vi i folkpartiet att regeringen har kommit oss närmare under senare år. Det gäller t.ex. synen på arbetsskadeförsäkringen, synen på sjuklön och kopplingen mellan sjukförsäkring och sjukvård. På alla dessa områden har vi i många år arbetat i opinionsbildande syfte och stött på motstånd. Men vi tycker att det finns tecken på en växande förståelse hos regeringen för våra synpunkter, och det är självfallet bra. På andra områden tycker jag fortfarande att denna förståelse är litet klen. Det gäller t.ex. köproblematiken. Jag tror att det är en ganska klen tröst för en sjuk människa att höra att det är lika illa i Storbritannien, att det är värre i Nederländerna eller att man i Tyskland inte heller klarar detta bra. Det svar som den människa som har fått diagnosen att det behövs en höftledsoperation, en ögonoperation, en hjärtröntgen och en hjärtoperation vill få är: Resurserna finns här och nu, och vi skall ge dig bästa möjliga behandling här och nu. Jag kan inte se annat än att det är den enda rimliga ambitionen som ett välfärdssamhälle kan ha, alltså att man säger till alla medborgare: Ni som betalar så höga skatter, ni skall få sjukvård när den behövs, inte ett halvår senare, inte ett år senare, och inte ett och ett halvt år senare utan just när den behövs. Inom industrin finns det nu ett begrepp som lyder just in time, som betyder att produkterna skall komma rullande på lastbilar precis när de behövs i ett bygge eller i en industriell process. Vi borde väl ändå kunna uppställa precis samma mål för sjukvården och för vården i övrigt. Den skall finnas just in time. Den skall finnas precis när den behövs. Det skall finnas möjlighet att operera, det skall finnas plats på dagis, och det skall finnas plats i äldreboendet precis när det behövs och inte långt senare. Det är på den punkten som vi menar att regeringen har för små ambitioner och för liten vilja att verkligen försöka utveckla systemen så att vi tar till vara alla de resurser som finns, all den kreativitet som existerar, alla de uppslag som finns och all den skaparkraft som finns hos personal som vill satsa på nya modeller och som kanske vill gå utanför de etablerade systemen och hitta egna lösningar. Om vi kunde ta till vara all denna kraft skulle vi kunna få ett samhälle där vi kan ge vård och omsorg precis när den behövs och inte ett halvår eller ett år senare.

Herr talman! Det tråkiga är ju att regeringen har lika små ambitioner som folkpartiet och har skapat en sådan skatteuppgörelse och gör sådana ekonomiska uppgörelser att följden blir att man inte kommer till rätta med dessa problem. Jag skulle väldigt gärna vilja att Ingela Thalén på något sätt berörde den prioriteringsdiskussion som jag tog upp.

Om vi förbättrar på ett håll i sjukvården eller i omsorgen -- det gäller ju inte bara sjukvården -- då måste vi alltså dra ned på en verksamhet någon annanstans. Det är detta som personalrepresentanterna inom hela den offentliga vården har reagerat mot. Det handlar ju inte bara om att man måste dra ned verksamheter. Alternativet till att dra ned verksamhet är ju att man inte ger personalen ökade löner. Då säger personalen naturligtvis nej. Personalen måste ju ha sina löner och ha samma löneutveckling som andra grupper. Dessutom är denna personal en av låglönegrupperna. Detta för då med sig att verksamheter måste läggas ned, och personalen blir därmed arbetslös. Det är en absurd situation. Det tvingar fram en diskussion om vad det är som vi skall satsa på. Där ställs nödvändiga verksamheter mot varandra, t.ex. inom sjukvården. Man ställer frågan om vilken typ av sjukvård som skall prioriteras, vem som skall få bli opererad och vem som inte skall få bli det. Dessutom ställs vård och omsorg mot kollektivtrafik, kultur, osv. Vi måste väl kunna säga att vi inte har byggt färdigt vårt välfärdssamhälle utan att det finns saker som måste få utvecklas. Jag tycker också att vi skall föra en diskussion om hela den offentliga sektorn. Det innebär inte bara vård och omsorg. Det finns andra delar av den offentliga sektorn där man skulle kunna spara. Den diskussionen måste i så fall också föras. Jag skulle vilja fråga hur Ingela Thalén ser på prioriteringsdiskussionen. Är det vi i riksdagen som skall fatta beslut, är det landstingspolitikerna, kommunalpolitikerna eller de fackliga organisationerna? Vem skall bestämma om vem som skall få del av den här vården och omsorgen när vi säger att vi inte har råd? Jag menar att vi har råd.

Herr talman! För att sjukvården skall kunna utnyttjas på rätt sätt och för att köerna skall kunna minska måste vårdkedjan, som det har talats om här tidigare i dag, för äldre fungera. Och det gör den inte nu. Man måste helt enkelt eftersträva rätt vårdform. Ingela Thalén säger att den proposition som vi nu diskuterar öppnar för lokala lösningar. Jag tycker att regeringen då skall visa den goda viljan på ett område som också har betydelse för sjukvården och där det ofta i praktiken inte ges utrymme ens i enlighet med riksdagens beslut. Det fungerar helt enkelt inte. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till Ingela Thalén. Jag har tagit upp den i debatten tidigare i dag. Det var likadant här som när det gällde barnomsorgen, att regeringen sade nej år efter år. Till slut efter många om och men fattade riksdagen i full enighet beslut som gällde ålderdomshemmen. Detta är ingen liten fråga utan av mycket stor betydelse ute i kommunerna. I många kommuner är man fortfarande bekymrad över situationen. Att vi fattade detta beslut var glädjande, inte minst med tanke på att äldreomsorgen har allt större behov av alternativ. Ålderdomshemmen är ett nödvändigt alternativ till sjukvården. De utgör också en mycket viktig länk i vårdkedjan mellan hemboende och långvård. Det här beslutet innebar helt enkelt att ålderdomshemsidén fick en ''rehabilitering''. Beslut fattades i enighet våren 1988. Möjligheterna för kommunerna att satsa på nybyggnad och ombyggnad av ålderdomshemmen öppnades. Trots detta fungerar det inte riktigt. Rätt information har, som jag sade tidigare, inte gått ut dessutom har byråkratin satt hinder i vägen. Jag skulle helt enkelt, eftersom detta är en vårdform som är mycket efterfrågad, fråga Ingela Thalén om hon är beredd att arbeta för att rätt information utgår till kommunerna, en helhjärtad information. När det talades om pensionärer med låg pension vill jag påminna om att vi har föreslagit ett grundpensionssystem som förbättrar för dem som har den lägsta pensionen. Förslaget har vi lagt fram här i riksdagen. Vi slår ihop folkpension, kommunalt bostadstillägg och pensionstillskott. Det blir ett enkelt och betydligt rättvisare system än det vi har i dag.

Herr talman! Jag skulle vilja diskutera förebyggande vård inom sjukvården. Många av våra sjukdomar är i dag i olika hög grad miljöbetingade -- stress, dålig luft, dåligt vatten, restprodukter i mat, felaktig kost osv. 70--90 % av cancerfallen anses vara orsakade av miljöfaktorer. Jag har upplevt att när det gäller att spara inom landstingen är det på den förebyggande vården som man börjar dra in och göra besparingar. Där märks det inte så mycket. Jag skulle vilja höra hur regeringen tänker när det gäller förebyggande vård.

En annan viktig fråga gäller BB-hemmen. Det har gått en våg av nedläggningar av BB-hem över landet. Man talar om att det skall vara tidig hemgång. Det är positivt för dem som klarar av och orkar med det. Men oftast är det just de resurssvaga som skulle ha behövt ha extra dagar på BB innan de åker hem som får åka hem tidigt. I gengäld, säger barnläkararna, har man märkt att det behövs ytterligare satsningar på spädbarnshem och vårdplatser för barn. Jag undrar om detta har uppmärksammats av regeringen och om regeringen funderat på denna fråga.

Herr talman! Ingegerd Troedsson sade att det är ovärdigt ett välfärdssamhälle att en gammal människa som är sjuk inte får sjukvård. Där är vi helt överens. Men det löser inte oenigheten. Enligt min uppfattning löser vi nämligen inte det konkreta problemet med det moderata förslaget. Jag tror faktiskt på den utveckling som jag själv redovisade för en stund sedan. Där har vi möjligheter att uppfylla våra ambitioner och våra krav på att alla skall ha rätt att bli opererade när man är i behov av det och rätt att få sjukvård när man är i behov av det osv. För att underlätta detta för vi också över socialförsäkringsmedel till sjukvården. Även om det i år inte sker i den omfattning som sjukvårdshuvudmännen krävde är det ändå fråga om drygt 15 miljarder. Sedan vill jag än en gång påpeka att det naturligtvis inte är så att jag hänvisade till Holland, Västtyskland osv. Det är inte mina argument. Men i den information som lämnats från folkpartiet och moderaterna har man hänvisat till dessa länder som exempel på länder där man har klarat sjukvården bättre än i Sverige. Då sade jag att dessa länder faktiskt också har sina problem. Tyskland har inte klarat äldreomsorgen och tandvården på samma sätt som vi gör i Sverige. Vi har mycket stora ambitioner, Daniel Tarschys. Den utveckling som pågår på en lång rad områden, både inom staten och inom landstingen och mellan stat och landsting i samverkan, är den utveckling som vi skall ha. Det är riktigt att det på sina håll krävs snabbare organisatoriska och medicinsk-tekniska förändringar. Gudrun Schyman var inne på prioriteringsdiskussioner. Jag skall inte gå in på prioriteringar i kommunerna. Jag kan bara konstatera att när det gäller hälso och sjukvården finns det mycket stora möjligheter inom den medicinsk-tekniska utvecklingen att ta vara på resurserna. Jag skall nämna två saker. Den ena handlar om personalutveckling och kunskaps och kompetensutvidgning. Här finns fortfarande mycket att göra när det gäller att ta vara på personalen, så att man kan minska personalomsättningen inom hälso och sjukvården. Denna fråga har vi uppmärksammat. Den andra handlar om den rent medicinsk-tekniska utvecklingen. Där kan jag också nämna två saker. Den ena handlar om problemet att ha ont i ryggen. SBU, statens beredning för utveckling av medicinsk teknik, har gått igenom ont-i-ryggenproblematiken. Om man använde sig av rätt diagnos och rätt sjukbeskrivning samt rätt terapi skulle man varje år kunna få ner samhällskostnaderna med motsvarande 1,5--3 miljarder. Där råder samstämmighet, och man är på väg att inplantera denna uppfattning inom hälsooch sjukvårdsapparaten. Den andra frågan handlar om preoperativa rutiner. Här har man redan, genom att ta till sig synpunkter och kunskaper, minskat kostnaderna med motsvarande 60 milj.kr. Fullt använt skulle det motsvara en minskning av kostnaderna med 200 miljoner per år. Jag kan dessutom nämna en annan tidigare mycket viktig fråga för människor som har ont i magen. Man opererade i stort sett alltid magsår. I dag gör man det nästan aldrig, vilket också är prov på medicinsk-teknisk utveckling. Ulla Tillander sade att det centerpartistiska förslaget om grundpension, som skulle kosta ungefär 15 miljoner och som dessutom inte är finansierat, skulle vara rättvist. Det är inte alls så. Där har man inte alls tagit hänsyn till de olika boendekostnadssituationerna. Det om något skulle skapa orättvisor mellan olika delar av landet med tanke på att det faktiskt inte går att bestämma sådana saker som hyror i direktiv uppifrån. Vårdkedjan måste fungera, säger Ulla Tillander. Det är viktigt. Som svar på den konkreta frågan om jag är beredd att medverka till att korrekt information går ut till kommunerna lovar jag att ta upp frågan. Jag kände faktiskt inte till att icke korrekt information hade gått ut till kommunerna. Marianne Samuelsson var inne på förebyggande arbete. Jag skall bara nämna att den folkhälsogrupp som är tillsatt är mycket aktiv och arbetar med en folkhälsostrategi, där man diskuterar en lång rad saker, inte minst frågor som gäller alkohol, tobak, kost och motion. Sverige deltar också mycket aktivt i EGs cancerarbete och självfallet i det nordiska cancerarbetet som går ut på att förebygga och förhindra cancer och att utveckla forskning kring cancer. När det gäller frågor om BB-hemmen och närmare uppgifter i det avseendet kan jag tyvärr inte gå in på detaljer. Jag kan alldeles för litet i just den frågan för att kunna ge ett konkret svar. Däremot kan jag väldigt mycket om unga mammor och tidig hemgång från sjukvården. Jag har en annan uppfattning än Marianne Samuelsson. Jag tror nämligen att det är de starkaste mammorna som lämnar BB-avdelningarna tidigare och att de som inte har så mycket ork får stanna kvar ett litet tag.

Herr talman! Socialministern instämde i att det är ovärdigt att en gammal sjuk människa inte får vård i tid. Men ställ då upp på vårt förslag om en sjukvårdsgaranti! Moderata landstingsmän har framställt det förslaget i alla landsting. Även här i riksdagen har förslaget framställts. För två år sedan skrev jag t.o.m. ett brev till statsministern om detta. Men jag har inte fått något svar. Socialministern har dock möjlighet att ställa upp på detta. Det är ovärdigt att inte ha en garanti för vård i tid. Pengar för att operera i kapp, det låter bra. Men jag vill återkomma till intervjun med Arne Gadd, som är överdirektör i riksrevisionsverket. Han menade att landsting, kommuner och försäkringskassa skulle tillskjuta pengar till fonder, ur vilka medel skulle tas till operationer av hjärtan, ögon och höftleder. Pengarna skulle gå till de landsting som hade köer. Till att börja med kan det låta bra. Men om ett landsting inte har några köer blir det inga pengar. Därför gäller det att se till att det blir köer, så att man får pengar. Med tillräckligt långa köer får man väldigt mycket pengar. Men det är ju inte bara de här tre mera spektakulära behoven av operationer som är allvarliga. Jag brukar ta som exempel att jag i somras träffade en lantarbetare som hade varit sjukskriven ett halvår i väntan på en operation i höger hand. När operationen väl kom till stånd tog den mindre än en halvtimme. Han var mäkta förgrymmad på det sjukförsäkringssystem som vi har här i Sverige. Så till frågan om andra länders sjukvård. Jag kan inte erinra mig att vi någonsin har hänvisat till det engelska sjukvårdssystemet. Det är stick i stäv med vad vi önskar. Men vi har en viss erfarenhet av liknande system här i Sverige. Vi har ju en tandvårdsförsäkring som omfattar varenda en. Den som saknar betalningsförmåga betalar inte någon försäkring men omfattas ändå av försäkringen. Man kan vända sig till folktandvården eller till en privat tandläkare, som inte kostar mer. Det systemet finns alltså redan delvis i Sverige. Det är det systemet som vi vill bygga vidare på. Jag tycker att socialministern skall ta sig en funderare till på det, så kanske det blir bra så småningom.

Herr talman! Apropå detta med icke korrekt information vill jag bestämt förneka att vi i våra motioner eller rapporter skulle framställa t.ex. det västtyska eller det holländska systemet som generellt sett överlägset det svenska systemet. Vi menar att man har anledning att blicka över gränserna för att få en del goda uppslag och för att lära sig en del goda element i fråga om de system som finns i andra länder. Med en sådan attityd tror jag att vi skulle kunna förbättra svensk sjukvård ganska kraftigt. Vad gäller Storbritannien råder det faktiskt inte så starka begränsningar i valfriheten som socialministern antydde. Man har ju sin husläkare, och om man är missnöjd kan man byta. Det är precis det system som vi önskar skulle gälla för Sverige. Vi vill att var och en skall ha en egen husläkare, så att det blir kontinuitet i sjukvården. Husläkaren skall sedan hjälpa till när det gäller kontakterna med den specialiserade sjukvården. Vi har alltså mycket att lära av ett land som Storbritannien liksom av en del andra länder. Det här är en fråga om attityder. Är man beredd att ta intryck, eller tror man att det egna systemet är det bästa? Ingvar Carlsson ungefär så här: Vi socialdemokrater har ingenting att lära av utvecklingen i Östeuropa. Jag tycker att det är en helt felaktig attityd. Vi liberaler har mycket att lära av utvecklingen i Östeuropa. Jag tycker att ni socialdemokrater också har en del att lära. Vi har nog anledning att ta till oss en hel del av det som händer i omvärlden helt enkelt därför att vi ser hur olika organisatoriska lösningar fungerar och vilka problem som finns med olika system. Det finns ju trots allt en hel del likheter på olika sätt mellan systemlösningarna i stora planekonomier och systemlösningarna i den svenska sjukvården.

Herr talman! Till Ingela Thalén vill jag säga att det naturligtvis finns en mängd obesvarade frågor. Det finns alltså frågor som vi inte har kunnat ta upp i den här debatten. Men vi har ju möjlighet att återkomma till dessa saker i frågor och interpellationer. Det är väl i de sammanhangen som vi får behandla de frågor där vi inte har fått några svar. Det är i alla fall väldigt trevligt att Ingela Thalén vill närvara och även delta i den här debatten. Hon har ju också lyssnat på debatten med biträdande ministern och därmed visat sitt intresse. Men det finns ju också andra mycket viktiga politikerområden som skall debatteras här i dag. Tyvärr lyser statsråden med sin frånvaro. Därmed visar man vilken vikt man fäster vid de olika frågorna. Jag har, som sagt, inte fått svar på ställda frågor. När jag tar upp frågan om prioriteringar pekar Ingela Thalén på vissa positiva exempel -- det är i och för sig bra. Men med tanke på den situation vi har i dag -- det gäller t.ex. bristen på pengar inom sjukvården och de köer som vi har pratat om -- är det inte tillräckligt. Vi kan inte vänta på att goda saker skall utvecklas. Ont i ryggen-projektet är bra. Vi har talat om det projektet i socialutskottet. Men vad gör vi under tiden åt de behov som finns? Vi kan inte bara ställa olika verksamheter mot varandra. Det är den diskussionen som jag vill föra. En annan sak som jag tycker har försummats i den här debatten är frågan om personalsituationen. Det gäller då sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen i både kommuner och landsting. Personalfrågan är undervärderad. Kraven på sex timmars arbetsdag har man fått igenom på endast ett fåtal ställen. Stockholms läns landsting har beslutat om en försöksverksamhet, i strid med vad Landstingsförbundet vill. Det blir intressant att se hur det går. Jag tror att den här försöksverksamheten får ett bra utfall, precis som i Men man nedvärderar personalen inom den offentliga sektorn när man ställer deras berättigade lönekrav mot verksamheterna i sig eller när man säger att personalen får subventionera verksamheten genom lönerna. Då tycker jag att man som arbetsgivare inom den offentliga sektorn är illa ute. Där har regeringen ett ansvar för hur det får gå till. Jag tror att vi får återkomma också till den här frågan. Jag tycker att det är beklämmande att se att det är just de här delarna i vårt välfärdssamhälle, vårt välfärdsland, som man är så snabb att skära i. Man ställer inte andra offentliga verksamheter mot just vården och omsorgen. Jag tycker i stället att vi kunde ställa t.ex. JAS-projektet mot en fungerande äldreomsorg. Det är nog många som tycker att det är en självklarhet att föra den diskussionen. Men den förs aldrig. Jag vet inte om ens regeringskansliet någon gång för den diskussionen. Det skulle vara intressant att få en kommentar. Kanske brukar ni munhuggas om vilka områden som faktiskt svarar mot ett reellt behov. Jag tror att Ingela Thalén skulle vinna på det.

Herr talman! Det lät ju positivt att folkhälsogruppen jobbade. Det finns ett stort behov av det. Men vad händer egentligen nere på landstingsnivå? Ger man några direktiv om att man skall satsa på förebyggandesidan? De signaler som jag har fått är att det är på förebyggandesidan man skär snabbast nu när man har dålig ekonomi. Då riskerar man att få ett lapptäcke. Vi förebygger inte, utan botar i efterhand i stället. Det kostar massvis med pengar och lidande till absolut ingen nytta. Jag vet inte om Ingela Thalén missuppfattade mig. Jag tror att vi var helt överens om BB-hemmen. Det är klart att de resursstarka, de som mår bra, går hem först från förlossningen. Det är också de som kanske väljer hemförlossning eller alternativa förlossningsställen i landet. Men det är just värdet av BB-hem för de svaga grupperna som jag menar att man borde titta på. Det är så lätt att mäta bland dem som väljer själva och är resursstarka. Det är mycket svårare med den lilla grupp som blir kvar, den som kanske varken hörs eller syns lika mycket. Jag hoppas att regeringen tittar på detta. Jag vet att det skall hållas en barnläkarkonferens om detta framöver. Jag tror att det är mycket viktigt att vi tidigt sätter in resurser och satsar på de små barnen. På BB hemmen har man ofta haft en möjlighet att lägga märke till saker på ett tidigt stadium och även att kunna sätta in hjälp vid behov. Jag tror att det är viktigt. Den förebyggande vården och vilket samhälle vi väljer var precis vad Gudrun Schyman tog upp. Det handlar om valet mellan JAS-plan, Öresundsbro och bra vård m.m. Det är den övergripande diskussionen vi måste ha i gång. Det var det jag tog upp i mitt första inlägg. Jag tycker att det är den stora och viktiga biten. Vad är det som vi absolut måste bära inom det gemensamma, vilka grupper skall vi värna om extra mycket och vilken vård skall vi bekosta och låta samhället ta ansvar för? Vad kan vi lägga ut i andra former? Den diskussionen tror jag att vi behöver ha, liksom en diskussion om prioriteringar mellan motorvägar och annat som orsakar mer olyckor och kostnader.

Herr talman! Jag vill först tacka Ingela Thalén för det visade intresset för frågan om ålderdomshem. Jag kan också i det sammanhanget nämna att Rosa Östh och jag har anmält frågan som ett granskningsärende till riksdagens revisorer. Ingela Thalén hänvisade i sitt första anförande också till vissa kommuner som hade fått större frihet att genomföra försök inom sjukvården. Jag tror att den begränsade friheten när det gäller just försök är ett av de största hindren för att vidareutveckla sjukvården och ta till vara också privata alternativ. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att tillåta olika försök. Där har vi många förebilder, både inom och utom landet. Beträffande vårt förslag om grundpension talar de som kan bedöma rättvisan i förslaget, nämligen pensionärerna själva och deras företrädare, mycket varmt för det. Jag tycker att Ingela Thalén skall vara litet försiktig med att avfärda det så snabbt, inte minst med tanke på det orättfärdiga system som vi nu har. Det finns också en risk för att klyftorna mellan olika pensionärer ökar ytterligare när skatteomläggningens effekter slår igenom. Jag skulle vilja sluta med att ställa en fråga till Ingela Thalén: Är Ingela Thalén bekymrad över det nuvarande läget när det gäller barnomsorgen, att det är ungefär 40 % av alla förskolebarn som över huvud taget inte får någon eller mycket liten del av barnomsorgens alla miljarder? Dessutom vet vi att de socialgrupper som mest utnyttjar just barnomsorgen, denna stora åtgärd, är de som har det bäst ställt, medan LOs grupper och småföretagare utnyttjar barnomsorgen i betydligt mindre utsträckning.

Herr talman! Jag delar Ingegerd Troedssons funderingar kring diverse fonder för operationer som det är kö till. Jag hade inte uppmärksammat den frågan. Får jag säga till både Ingegerd Troedsson och Daniel Tarschys att socialdemokratin, som är en internationell rörelse, naturligtvis är beredd att ta intryck samt både påverka det som sker i andra länder och påverkas av det som sker i andra länder. Men det gäller att sortera sina intryck och använda dem med förnuft och inte förstöra det som människor i vårt land faktiskt slår vakt om, nämligen just offentlig sjukvård. Om husläkarsystemet råder en samstämmighet, åtminstone vid de internationella konferenserna. Det är ett portvaktssystem. Det är möjligt att det är bra att ha detta portvaktssystem, med den tillgänglighet som det faktiskt har. Men i Sverige har människor av tradition, rätt eller fel, vant sig vid att också kunna välja poliklinikbesök och akutbesök på ett helt annat sätt än det här portvaktssystemet syftar till. Gudrun Schyman säger att de exempel jag nämnde inte är exempel för dagen. Jag är medveten om, Gudrun Schyman, att det naturligtvis också är helt andra typer av prioriteringsdiskussioner man måste kunna föra. Även om det inte finns utrymme för dem i den här debatten förs de. De förs allmänt och inte minst har de förts på den socialdemokratiska partikongressen. Men jag tycker inte att man skall avfärda det jag nämnde. De utvecklingsmöjligheter som ligger i förändrade metoder används redan i dag och påverkar gynnsamt utvecklingen inom hälso och sjukvården till både patienternas och personalens fromma. Till Marianne Samuelsson vill jag säga att i den Dagmaröverenskommelse som vi har gjort med Landstingsförbundet har vi kommit överens om och mycket tydligt markerat just det förebyggande arbetet. Till Ulla Tillander vill jag säga att faktiskt inte alls alla pensionärer och pensionärsorganisationer tycker att grundpensionen, med den konstruktion som centerpartiet föreslår, och framför allt inte med den bristande finansieringen, är en särskilt rättvis pensionsform. Jag vill avsluta med att säga att för socialdemokraterna är det en utomordentligt viktig utgångspunkt att hälso och sjukvården skall vara solidariskt finansierad. Den skall vara demokratiskt styrd och den skall ges åt alla efter behov.

Fru talman! I denna kammare finns ingen företrädare för regeringen när vi skall diskutera energifrågorna. Det faktum att det inte finns någon företrädare för regeringens energipolitik i denna kammare särskiljer inte denna kammare från någon annan plats i Sverige. Det finns ingenstans någon som kan ge besked om vilken energipolitik Sveriges regering för. Det är det som har blivit så uppenbart avslöjat när socialdemokratin har tvingats revidera det som var oåterkalleligt och kompromisslöst. Det finns ingen energipolitik, och ingen socialdemokrat som kan tala om vad socialdemokratin avser att driva som sin politik när det gäller kärnkraft, naturgas och de orörda älvarna. Det är beklämmande, för vi lever i ett land som behöver en fast grund för energimarknadens aktörer. I den i dag utdelade propositionen från regeringen om ekonomin i det medellånga perspektivet kan vi läsa att regeringen t.o.m. räknar med fallande BNP under de kommande åren som en risk. Och fortfarande kan vi konstatera denna ovisshet om energipolitiken. Detta skall ses mot bakgrund av att vad vi i Sverige behöver är inte att finna på olika vägar att kunna minska och strypa användningen av elektrisk kraft, utan snarare att kunna öka utbudet av elkraft för att kunna möta en ständigt växande efterfrågan -- som har att göra med att el är den mest effektiva formen av energi. Ju effektivare elanvändningen blir, desto snabbare ökar därför också behovet av elkraft. Det är -- och kommer att vara -- en förutsättning för svensk industri att vi i Sverige kan erbjuda el till vettiga priser inom ramen för ett integrerat Europa, där inte minst elmarknaden kommer att bli föremål för integrering. I detta perspektiv, fru talman, kan vi konstatera att vi har en socialdemokrati som inte vet vad man vill -- och med vem. Man vet heller inte vad som skall komma ut ur de olika förhandlingar som man skall inleda om någon liten stund. Det är i det sammanhanget värt att säga att om inte årtalsfixeringen i svensk energipolitik avvecklas, så kommer vi även i framtiden att ha en energipolitik som gör det till ett dogmatiskt huvudmål att bortse från verklighetens krav och villkor.

Men det skapar också ett annat problem. Det skulle försvåra för väljarna att i allmänna val påverka energipolitiken så att den blir i överensstämmelse med den allmänna opinionen. Man kommer också i så fall att tvingas binda sig för en politik som sätter som ett huvudmål att hålla igen den mest effektiva form av energianvändning som vi har. En god tillgång till denna energiform är en förutsättning för att svensk industri skall ha en rimlig chans att kunna återta den under 80-talet förlorade konkurrensförmågan. Fru talman! Under 80-talet maskerade Birgitta Dahl det vakuum i fråga om energipolitik som avslöjades slutgiltigt vid den socialdemokratiska partikongressen. Hon maskerade det genom ord som ''oåterkalleligt'' och ''kompromisslöst''. Om man fortsätter med årtalsfixeringen in i 90 talet, så kommer vi att ha precis samma illusionsnummer. I samband med att beslutet om 1995/96 fattades, pekade vi från början på problem för miljön, för ekonomin och för samhället i dess helhet -- och verkligheten har gett oss rätt. De problemen kommer ju att kvarstå. Det är bara det att en avveckling 2010 kommer att ställa krav på mångfalt större sänkning av ambitionen när det gäller miljö och ekonomi. Det finns ett alternativ till en sådan energipolitik. Det är att bibehålla kärnkraften och ha ett beskattningssystem som gör det möjligt att på energimarknaden tillföra el från många olika aktörer. Då kommer vi också att kunna klara ett växande elbehov inom ramen för nuvarande energistruktur under 90-talet. Det är den politiken som borde ligga till grund för svensk regeringspolitik.

Fru talman! Jag skall välja en i viss mån annan utgångspunkt än Gunnar Hökmark genom att börja med att slå fast att all distribution av energi har miljöeffekter. Eftersom miljöförstöringen nu är det allvarligaste hotet mot mänsklighetens framtid, måste vi alla ge förtur åt kampen mot miljöförstöringen i alla sammanhang och i alla roller -- som politiska beslutsfattare, som energikonsumenter, t.ex. Självfallet gäller även inom energipolitiken att miljökraven är överordnade. Industriländer i allmänhet och nordiska länder i synnerhet är mycket starkt energiberoende. Väsentliga delar av vårt materiella välstånd baseras på tillgång till billig och tillförlitlig energi. Produktion, distribution och användning av den energin har medfört stora och delvis oåterkalleliga miljöskador. Vi har alltså delvis köpt vår materiella standard till priset av förstörd miljö -- ett slags kredit som nu växer med ränta på ränta och som vi måste börja betala tillbaka. Mot den här bakgrunden måste vi nu diskutera stora förändringar i vårt energiförsörjningssystem. Förändringarna måste vägledas av det överordnade kravet på kraftigt minskad miljöbelastning. Vi måste beskriva konsekvenserna för miljön av varje tänkt åtgärd inom energipolitiken, liksom vi måste göra i alla andra sammanhang. Då är det fyra konkreta delmål som är angelägna: 2. Inga flera älvar byggs ut. 4. Snabb utveckling av mindre miljöförstörande energikällor som biobränslen, vindkraft, solenergi, avfallsbränsle, och i begränsad omfattning naturgas. Jag nämnde i den här uppräkningen inte avveckling av kärnkraft. Jag anser nämligen att det på medellång sikt är till fördel för miljö och resurshushållning att behålla våra kärnkraftverk, trots den låga verkningsgrad som de har eftersom de är kondenskraftverk. Kärnkraften är främst en säkerhetsrisk, en mycket liten risk för mycket stora konsekvenser. Om en matematiker tar hand om de här uttrycken, så talar han om 1 genom oändligheten gånger oändligheten, och så säger han: Det kan bli vad som helst. Det blir det också i den allmänna debatten. När det gäller de kortsiktiga alternativen vid en kärnkraftsavveckling, dvs. olja och kol, eventuellt också naturgas, så är miljöförstöringen inte sannolik, den är hundraprocentigt säker. Koldioxid, luftföroreningar vid förbränning, kolaska osv. uppstår fortlöpande. Under kärnkraftsepoken har dessa effekter av användningen av fossila bränslen sannolikt haft mycket större effekt än kärnkraften på miljön, naturresurserna och människors hälsa. Självfallet räknar jag då in hela transportsektorns energiförbrukning. Det andra delmålet är att inte bygga ut fler älvar, ett folkpartikrav som är så välkänt att jag inte behöver kommentera det närmare. Det tredje delmålet är ökad effektivitet i energiprocessen. Många led i den processen har alldeles för låg verkningsgrad. Ett kondenskraftvek kyler bort kanske hälften av primärenergin, förbränningsmotorn väsentligt mer än så. Energiåtervinning och energisparande kan göras lönsammare med ekonomiska styrmedel, främst prissättning på energi genom beskattning -- och även genom subventioner. Ett problem som här uppstår är exportindustrins situation, ett annat är förmögenhetsöverföring från elabonnenter till vattenkraftägare. Men det är rimligt att varje energislag bär sina egna kostnader -- sina egna samhällsekonomiska kostnader. Äntligen har ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken fått ett brett genomslag. Jag ser det som en stor framgång mot bakgrund av att jag själv har hävdat det i över 20 år. Tillämpat på energipolitiken bör det leda till att de kortsiktiga marginalkostnaderna blir vägledande för prissättningen. Från effektivitets och miljösynpunkt är el ett bättre sätt att transportera energi för småhusuppvärmning, särskilt i glesare bebyggelse, än lokal oljeeldning som har låg verkningsgrad, ger luftföroreningar, förutsätter transporter av olja och ger risk för spill. El är ju ett sätt att distribuera energi, inte en energiråvara i sig, vilket somliga ibland tycks ha för sig. Fjärrvärme är naturligtvis ett bra sätt att värma upp tätbebyggelse, dock med den nackdelen att det inte är sparstimulerande, på grund av höga fasta och låga rörliga kostnader. Slutligen målet snabb utveckling av nya, mindre miljöfarliga energikällor. Det kan vara biobränslen, som just har bundit den koldioxid som frigörs vid förbränning och dessutom kan bidra till våra möjligheter att hålla landskapet öppet. Vindkraft kan på sikt ge värdefulla tillskott av el. Solenergi kan bli intressant, om vi kan öka verkningsgraden vid omvandling särskilt till el men även till värme. Jag vill nämna även avfallsbränsle i detta sammanhang och tänker då på bränslefraktioner som kan källsorteras ur både hushållsavfall och industriavfall. Främst handlar det om papper, plast och trä. Det är ju energiråvaror som har använts till något nyttigt innan de eldas upp, en form av återvinning alltså. Fru talman! Alldeles strax börjar partiledaröverläggningarna om energipolitiken. Det betyder att vi inte kan vara särskilt tydliga i den här debatten utan kanske mera redovisa utgångspunkter för våra samtal, egna och andras. Regeringsförklaringens ord om energi är, på samma sätt som vår debatt här sannolikt blir, allmänt välmenande, ibland kanske lite hjälplös, och syftar till bred politisk enighet. Den här debatten borde kanske, fru talman, ha hållits om några dagar i stället för just nu, tio minuter i fyra.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter klockan
Fru talman! Jag instämmer i väldigt mycket av vad Sören Norrby som företrädare för folkpartiet här har sagt, inte minst att vettig energibeskattning ger oss en enorm möjlighet att under 90-talet klara ett flertal av de viktiga miljömålen och samtidigt säkra tillgången på elkraft i Sverige. Mot den bakgrunden har det sitt intresse vad olika partier tycker. Rimligtvis kan Sören Norrbys och folkpartiets uppfattning inte vara beroende av vad som sker vid partiledarförhandlingarna. De ger möjligtvis ett utfall av något slag, vilket vet ingen, men någon uppfattning måste väl ändå Sören Norrby och folkpartiet ha om vilken energipolitik de själva står för. Jag vill ta upp frågan om år 2010, därför att mot bakgrund av de mycket kloka saker som Sören Norrby här framförde är det relevant att diskutera om folkpartiet på nytt är berett att binda upp sig för en årtalsfixering av svensk energipolitik. Vi har de kommande åren möjlighet att avveckla årtalsfixeringen, och det kommer att ge oss en möjlighet att bedriva en energipolitik där aktörerna kan låta de olika energislagen växa fram tekniskt och kommersiellt för att successivt avlösa äldre och ekonomiskt mindre meningsfulla energiformer. På det viset blir det verkligheten som styr svensk energipolitik, inte olika illusionsnummer och trolleri med knäna. Det skulle ge en säkerhet och en trovärdighet för svensk energipolitik, om man inte hela tiden hade bilan hängande över sig i form av en politiskt fixerad avveckling till ett visst datum. Det har väl Sören Norrby och folkpartiet klart för sig, även om klockan nu har hunnit bli åtta minuter i fyra.
Fru talman! För folkpartiets del är en medverkan i energisamtal med andra partier möjlig enbart om årtalsexercisen upphör. Intressant är att Naturskyddsföreningens vice ordförande Per Kågeson i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag litet oväntat pekar på någonting åt det hållet, åtminstone enligt rubriksättaren. Som partipolitiker tycker jag att artikeln är intressant, men som aktiv medlem i Naturskyddsföreningen är jag litet besviken. Helst ser jag att föreningen driver miljökraven hårt och överlåter kompromissandet till oss politiker. Skall vi nå en långsiktig lösning av ett långsiktigt problem, kommer det att förutsätta att alla ställer upp på en kompromiss som kan hålla över årtionden. Och som sagt: Utgångspunkten för folkpartiet är att årtalsexercisen upphör och att verkligheten, i synnerhet den framtida skisserade verkligheten, får fälla avgörandet.
Fru talman! Jag ber att få tacka Sören Norrby för detta mycket raka och, som jag kan begripa det, mycket vettiga besked. Jag vill bara försöka nå ett förtydligande: Innebär detta att folkpartiet inte är berett att binda 90-talets energipolitik till att all kärnkraft skall vara avvecklad år 2010? Jag säger det därför att de problem som vi kunde konstatera med en avveckling 1995--1996 -- och som skapade den bristande trovärdigheten för svensk energipolitik under 80-talet -- är mångfalt större med en avveckling av tolv reaktorer som skall vara fullständigt avklarad till år 2010. Merparten av de utredningar som gjorts om energioch miljöpolitik har handlat om just 2010 perspektivet och visar på vilka betydande förluster det svenska samhället skulle göra. Men än viktigare är de problem som uppstår på grund av den bristande trovärdigheten gentemot svenskt näringsliv och svensk industri. Om Sören Norrby kan ge ett klart besked att folkpartiet icke avser att binda sig för 2010, då har han också meddelat en sak som är av utomordentligt stor vikt för svensk energipolitik, nämligen att det finns en grund -- med ett betydande parlamentariskt underlag -- för en ny typ av energipolitik, som icke är årtalsfixerad utan som sätter verkligheten främst.

Fru talman! Det är något beklämmande över att det har gått mer än tio år sedan folkomröstningen om kärnkraften och sedan svenska folket gav besked om att vårt energisystem skulle ställas om. Det är beklämmande därför att det under den här tiden egentligen inte har hänt någonting som ändrar vårt energisystem i den avsedda riktningen. Det är beklämmande också ur demokratisk synpunkt att ett folkomröstningsresultat så till den milda grad kan nonchaleras. Jag skulle vilja säga att det enda man har kunnat se är att regeringen har utvecklat energi på att lysa med sin frånvaro i debatterna. I snart två decennier har framtidens energipolitik diskuterats och i takt med den diskussionen tycks framtiden bara ha blivit mera avlägsen. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi från centerhåll presenterat en rapport, betitlad ''Tillbaka till framtiden''. Det är en rubrik, det medger jag, som kan tolkas på många sätt, men avsikten är att rapporten skall stimulera tankarna kring de alternativ som finns. Uppbyggnaden av det storskaliga energisystemet under många år, först med kraftigt ökat beroende av fossila bränslen och sedan en omfattande utbyggnad av kärnkraften, har lett oss in i en energipolitisk återvändsgränd. Det som nu krävs är i stället förnyelse och omställning av energisystemet. Hushållning och effektivisering och satsning på förnybar miljövänlig energi är framtiden. Att så länge som möjligt bibehålla dödsdömda energislag som olja, kol och kärnkraft är ingen framtid utan ett hot mot kommande generationer. Framtiden ligger i stället i på de naturliga kretsloppen grundade energislag: biobränsle, sol, vind och vatten. Framtiden är att effektivt använda dessa resurser inom ett ekologiskt balanserat samhällssystem. Fru talman! Vad krävs då för att komma dit? Grundläggande är att de styrmedel som finns måste vara så utformade att de mål och målsättningar som fastlagts -- för all del också de oåterkalleliga beslut som fattas -- får ett reellt innehåll. Att diskutera principer i åratal, att diskutera tidtabeller utan att skapa förutsättningar för att de kan hållas är snarast ohederligt, och det är förståeligt om ingen tror att principbeslut som fattas kommer att uppfyllas, eftersom de medel som krävs inte har angetts.

Här i kammaren får de stöd av ett antal megafoner. Vad menar man med ''förtida avveckling''? I kärnkraftanhängarnas värld är det bara reaktorerna Harrisburg och Tjernobyl som inte är för tidigt avvecklade. En förtida avveckling är tydligen att börja avveckla när det redan är för sent. Det är enligt centerns mening inte någon konstruktiv debatt. Fastlagda beslut måste gälla, och vi borde i stället diskutera medlen för att nå dithän. Ytterligare några centrala punkter. Ett nytt miljöanpassat energisystem måste införas som bygger på punktbeskattning, på miljöavgifter, på koldioxidskatt. Det krävs lika beskattning av bränslen oavsett om de används för el eller värme. Elskatten bör tas ut i produktionsledet, och den nuvarande konsumtionsbeskattningen avskaffas. Energislag som biobränsle, vind och sol måste vara skattefria. Reglerna för den energiintensiva industrin måste förändras och stimulera effektiviseringar och hushållning. Det är också viktigt att ekonomiska resurser skapas som gör det möjligt för enskilda företag, kommuner etc. att genomföra investeringar som ett led i en omställning av energisystemet. Fru talman! Det finns, som jag sade inledningsvis, ingen regeringsföreträdare med i debatten i dag. Jag vill ändå till dem som är anhängare av en föråldrad, storskalig energimarknad ställa ett par frågor. Varför vill inte ni ge framtidens energikällor en chans? Är det så att ni tror att de nuvarande generationerna är de sista?